Fru talman! Vid något tidigare tillfälle har jag här i kammaren resonerat om skatter och skattetryck från utgångspunkten: Varför har vi skatter? Jag tänkte göra så också i dag. Jag förvånar mig dock när Holger Gustafsson redan innan jag har börjat, fru talman, begär replik. Eller ville han instämma i det jag sagt? Det var kanske det han gjorde. För en tid sedan var jag inbjuden till en Rotaryklubb här i Stockholm. Man hade bett mig tala under rubriken "Skatter på 2000-talet". I den diskussion som följde på min korta inledning var det en medlem i klubben som frågade ungefär så här: Om du fick bestämma precis själv, skulle du då vilja ha ett skattetryck på 25 % eller på 75 %? Mitt svar var: Med all respekt tycker jag att du har fel infallsvinkel. Man måste börja från andra hållet, påstod jag, nämligen med utgiftstrycket. När jag hade gjort den reservationen blev mitt svar: Om vi har ett utgiftstryck på 24,5 % vill jag ha ett skattetryck på 25 %. Men har vi ett utgiftstryck på 74,5 % vill jag faktiskt ha ett skattetryck på 75 %. Man måste börja i den ändan. En sak står i varje fall fullständigt klart för mig, fortsatte jag. Jag vill absolut inte ha tillbaka den situation vi hade för fem sex år sedan, när vi hade ett utgiftstryck på 65-67 % av bruttonationalprodukten och ett skattetryck på 54-55 % - av det enkla skälet att jag är gammalmodig nog att tycka att man ska betala för sina utgifter. Men om vi hade haft det här utgiftstrycket på 74,5 %, sade jag till mannen, skulle jag arbeta för att vi skulle sänka det. Och det är det vi håller på att göra nu, fast på en lite lägre nivå. Efter den här lilla utvikningen går jag tillbaka till den fråga jag ställde: Varför har vi skatter? Som jag har sagt här tidigare finns det tre huvudsakliga skäl. För det första har vi skatter för att finansiera de utgifter som vi ofta - kom ihåg det - i väldigt stor enighet har beslutat att vi ska ha. Det betyder att vi ska finansiera välfärden. Jag tycker, som jag sade alldeles nyss, att har vi utgifter ska vi se till att betala för dem. För det andra har vi skatter för att omfördela. En del tycker inte att vi ska omfördela. Men vi socialdemokrater tycker att vi ska göra det. Vi socialdemokrater tycker helt frankt att vi ska omfördela från dem som har det bättre ekonomiskt till dem som har det sämre ekonomiskt. För det tredje - och detta talade Yvonne Ruwaida mycket om alldeles nyss - vill vi använda skattesystemet och olika skatter som ett styrmedel. Vi kan ha olika uppfattning om takt och nivåer osv., men vi vill använda skatter som ett styrmedel för att åstadkomma vissa saker. Skatter i hela dess vidd är ett omdiskuterat ämne. Jag tror att man kan säga att skatterna omfattas av en viss hatkärlek. Alla - i varje fall nästan - kan ge exempel på skatter de inte tycker om. Antingen är de för höga eller för låga, eller också är de riktiga men bara för andra och inte för mig själv. Jag tror att det bara finns ett område som det är lättare att ha synpunkter på, och det är personfrågor. Man kan nämligen bara tycka till, anser en del. I personfrågor är det väl lättare, även om inte jag tycker att man ska göra det, men i skattefrågor menar jag att det inte går att bara tycka till. Uppfinningsrikedomen när det gäller att föreslå skattesänkningar har vi hört många exempel på här i dag. Holger Gustafsson är en mästare på det området. Denna uppfinningsrikedom överträffas bara av en sak, nämligen idérikedomen då det gäller att föreslå nya utgifter. Holger Gustafsson är inte så dålig på det heller. Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan av samma sak är att alla undersökningar visar att stora, breda grupper, en stor majoritet, har en vilja att betala skatt - om man känner att skatterna går till rätt saker och används på ett effektivt sätt. Om man nu vill göra en skattesänkning bör man samtidigt, menar jag, föreslå antingen en utgiftsminskning eller en annan finansiering. Den som kommer dragande med att dynamiska effekter ska ordna det bör tänka en gång till. Som Gunnar Sträng sade på sin tid: Först ska pengarna in, sedan kan man betala ut dem. Jag vet att ni kommer att säga att det är kamrersaktigt, men vi har blivit brända på dynamiska effekter som inte kommit. Vi har blivit det vid flera tillfällen. Först ska pengarna in, sedan kan vi betala ut dem - så tycker jag. Vi ska naturligtvis inte ha skatter som hindrar förändring eller bidrar till en utveckling som vi inte vill ha varken på kort eller lång sikt. Men att reformera skattesystemet handlar inte i första hand om att minska skatteinkomsterna. Vi behöver de här inkomsterna för att finansiera välfärden. Och vi socialdemokrater vill ha ett välfärdssamhälle. Vi är beredda att slåss för att vi ska ha de nödvändiga inkomsterna för att behålla och utveckla ett sådant. Det är ungefär samma resonemang som när Marie Engström på ett så fint sätt, tyckte jag, redogjorde för sina och sitt partis åsikter i den här frågan. Alla säger att de vill ha ett välfärdssamhälle - ja, nästan alla i alla fall. Det smärtar mig att behöva säga det jag nu kommer att säga, men ibland är det faktiskt nödvändigt att tala klartext. Jag söker inte striden, men ibland måste man ta den. För en del är det tyvärr mest ord, eller kanske t.o.m. skrift i vatten, när de säger att de vill ha ett välfärdssamhälle om man ser på vad de vill göra i praktiken, i vardagen. En del säger: Sänk skatten. Låt människorna behålla sina inkomster så att de själva kan välja vilken vård och skola de vill ha och vilken standard på sjukförsäkring och a-kassa de vill ha. Jag tänkte, fru talman, travestera en text från ceremonin i kammaren i går, vid överlämnandet av den nya bibeln. Det är från Jesaja 6:1-9. Jag vill klart säga att jag erkänner att det är en liten travestering. Ungefär så här heter det i min travestering i alla fall: De har hört men ingenting förstått. De har sett men ingenting fattat. Jag talar om dem som säger: Sänk skatter, sänk skatter, sänk skatter, sänk skatter så blir välfärden bättre. De har hört men ingenting förstått och de har sett men ingenting fattat. I verkligheten är det så att vi i vårt land, ofta i stor, bred enighet, det säger jag igen, med skattepolitikens hjälp har omfördelat välfärden så att den kommit de många människorna till del. Vi omfördelar bl.a. över tiden under våra liv. Vi behöver mer av det gemensamma när vi är unga och när vi är gamla. Vi behöver mer när vi är sjuka eller ömtåliga på annat sätt. Det är fördelning över tiden. Vi tycker dessutom att det är rimligt att vi omfördelar från dem som har det bra ekonomiskt till dem som har det mindre bra. Moderaterna säger att välfärden skulle öka med, som jag uppfattar det även om man inte skriver det, dramatiska skattesänkningar. Jag förstår inte det resonemanget. Hur skulle vanliga inkomsttagare få pengarna att räcka till barnomsorg, skola, sjukvård, omsorg om föräldrar och far och morföräldrar och allt annat vi gör gemensamt? De betalar ju inte så mycket skatt att man kan finansiera det här även om man tar bort skatten rakt av. Som jag sade alldeles nyss söker jag inte strid för stridens egen skull. Men ibland är det nödvändigt att blottlägga var skiljelinjerna och motsättningarna finns, att visa hur det är och tala klartext. Jag kan exempelvis inte heller förstå hur det blir bättre för människor i vanliga inkomstlägen om ersättningarna inom de sociala välfärdssystemen sänks till 75 %. Hur ökar det välfärden? Hur blir omsorgen om barn och gamla bättre om man sänker kommunalskatten rakt av? Jag har sagt det i tidigare debatter i kammaren: Så fort Moderata samlingspartiet ser problem säger moderata företrädare: Sänk skatten, sänk skatten, sänk skatten! Dessvärre noterar jag att Kristdemokraterna, inte särskilt överraskande faktiskt efter de senaste årens utveckling för det partiet, och Folkpartiet, för mig lite mer överraskande, i långa stycken ansluter sig till detta som jag menar väldigt förenklade och stereotypa sätt att se på samhällsutvecklingen. Vi socialdemokrater vill även i fortsättningen ha en offentligt finansierad välfärd. Den ska vara tillgänglig för alla. Vi vet att detta är en förutsättning för att alla, inte bara några, ska kunna känna trygghet i livets olika skeden. Möjligheten att leva ett bra liv ska så lite som möjligt vara beroende av livets slumpmässiga skeenden. Dessutom är det så, och jag tror att finansministern var inne på det i frågestunden här, att om man känner sig trygg för framtiden är förändringsbenägenheten större. Då vågar man kasta loss, prova något nytt, utbilda sig, byta jobb, flytta. Och allra viktigast: Då ställer man upp för varandra. Det är denna samhällsmodell som ger ett mer jämlikt samhälle. För det behöver vi skatter. Vi har lyckats åstadkomma en hel del i vårt land, tycker jag, med vår modell. Vi har gjort det bättre efter hand. Jag ska ta ett enda exempel. Jag känner mycket väl en kvinna hemma i Sjuhäradsbygden. När hon var 14 år, hon är drygt 50 i dag, drabbades hennes far av en svår sjukdom som gjorde att han inte kunde komma tillbaka till arbetslivet. Då, när hon var 14, gick hon i realskolan. Den fanns på den tiden. Hon fick sluta skolan, för hon var tvungen att försörja sig själv och bidra till försörjningen av familjen. Hon hade småsyskon också. Sedan förändrades samhället. Nu har denna kvinna - som ju var en ung flicka när hon var 14 och fick sluta realskolan - i vuxen ålder kunnat utbilda sig. Samhället förändras. Vuxenutbildningen har byggts ut. De ekonomiska förutsättningarna har förbättrats. Hon har alltså i vuxen ålder genom samhällsförändringen, genom välfärdssamhället, kunnat få det som hon inte kunde få när hon var 14. Då hade vi inte de möjligheterna. Detta tycker jag är ett bra exempel på hur en utbyggd välfärd i ordets vidaste bemärkelse kan göra livet bättre för människor. Så vill jag se på samhällets uppgifter. Det finns alltid något man vill göra. Vi ska fortsätta att flytta fram positionerna, men inte nödvändigtvis med pukor och trumpeter. Vi ska snarare göra det med ett vardagligt, enträget, slitsamt arbete. När detta är sagt vill jag återgå till mitt påstående att inget är givet för all framtid. Skattesystemet måste med nödvändighet förändras över tiden. Det är därför vi med den budget som vi nu diskuterar vill starta en reformering. För att ett framtida skattesystem ska ha ett brett folkligt stöd vill vi att så många partier som möjligt ska ställa upp. Jag tror att det var Rolf Kenneryd som tyckte att vi hade misskött det där. Men vi har faktiskt pågående skattesamtal. Rolf Kenneryd vet väldigt väl varför det har blivit ett litet uppehåll nu. Det är för att vi håller på att bereda frågan om energiskatterna, och det är komplicerat. Det är därför vi behöver lite tid på oss. Vi hoppas att vi ska kunna nå breda uppgörelser. Det bra för människorna i Sverige, och det är bra för vårt land. Våra utgångspunkter för reformarbetet är: - Det ska stimulera tillväxt och arbete. - Det ska stärka Sverige som företagarnation. - Vi ska ha ögonen öppna för de krav som internationaliseringen ställer. Det ska främja omställningen till ett ekologiskt hållbart Sverige. - Det ska minska skattefusket. - Det ska stärka det svenska skattepolitiska agerandet inom EU. Nu tar vi ett första steg genom den skattereduktion vi föreslår för att kompensera för en del av egenavgifterna. Vi har för avsikt att fortsätta, men vi ska ta hänsyn till konjunkturen och ekonomin. Pengar ska in först, sedan kan vi betala ut dem. Vi lovar inga skattesänkningar på kredit. Nu när vi kan göra det, när vi har en krona och nio öre eller vad det kan vara när vi ska betala ut en krona, vill vi i första hand satsa på dem som bar de tyngsta bördorna, relativt sett, under saneringsåren. Det är därför vi har valt vägen att kompensera för en del av egenavgifterna. I samma ljus ska maxtaxa på dagis och höjda barnbidrag ses. De förslag till skattesänkningar som finns på alla områden, och som framför allt Moderaterna, Kristdemokraterna och till en del Folkpartiet för fram, visar i blixtbelysning vad dessa partier är beredda till. Ni är beredda att göra precis samma misstag igen. Ärade kolleger i de här partierna: Spåren förskräcker! Dra lärdom av vad som hände när statsskulden fördubblades på tre korta år, när arbetslösheten tredubblades och när budgetunderskottet fyrdubblades. Dra lärdom! En sak till. Många av era förslag - framför allt Folkpartiets numera - leder till att klyftorna ökar. Det tycker vi är fel. Vi är övertygade om, som Olof Palme brukade säga, att ett samhälle med ökade klyftor inte är bra ens för dem som har goda ekonomiska förutsättningar. Vidgade klyftor leder nämligen till ökade sociala motsättningar, och det är inte bra för någon. Ett sådant samhälle blir hårdare, det blir kallare, och det blir vrångare för de många människorna, och så vill vi inte ha det. Fru talman! Jag har tidsbrist, men jag vill trots det vara artig - men självklart menar jag vad jag säger - Vänsterpartiet och Yvonne Ruwaida från Miljöpartiet för det samarbete som vi har haft när vi har utarbetat vårt yttrande till finansutskottet i dessa frågor. Jag ser fram emot ett fortsatt bra samarbete. Jag vill också tacka mina ärade kolleger i skatteutskottet. Vi har olika uppfattningar i sak ibland, inte alltid, men jag tycker att vi har en kollegial stämning. Vi kan hålla isär sak och person, och det uppskattar jag väldigt mycket. Vi har i vårt yttrande till finansutskottet ställt oss bakom regeringens förslag och föreslagit avslag på de motioner som är fogade till finansutskottets betänkande 1, och jag vill nu instämma i det yrkande som finansutskottets ordförande har gjort i denna fråga.

Fru talman! Den gode Arne Kjörnsberg, ordförande i skatteutskottet, har uppenbarligen hamnat på efterkälken när det gäller skattefrågorna. Han står här och talar sig varm för höga skatter och kanske t.o.m. höjda skatter, medan regeringen nu äntligen har börjat gå åt andra hållet, den har nämligen kommit med förslag till skattesänkningar. Jag har i mitt anförande sagt att jag med tillfredsställelse hälsar att regeringen äntligen inser baksidan av högskattesamhället och de instängningar som detta innebär. Jag har en mycket konkret fråga till Arne Kjörnsberg som gäller den relativt hyfsade skattesänkning som ni vill göra för låg och medelinkomsttagarna. Ni väljer då förvärvsavdraget. Med detta sätter ni åt pensionärerna, studenterna och dem som lever på stöd och bidrag. Varför gör ni detta? Varför låter ni inte också dem omfattas när det finns lite pengar i statskassan nu? Ni sätter åt de minsta i samhället. Vi kristdemokrater använder grundavdraget. Då får alla del av dessa möjligheter. Varför går inte ni på den linjen?
Fru talman! Vi använder inte förvärvsavdraget, vi använder skattereduktion, och det är faktiskt något helt annat, Holger Gustafsson. När Holger Gustafssons partivänner satt i regeringsställning hösten 1992, då vi hade 500 procents ränta, sänkte den borgerliga regeringen pensionerna. Vi sade sedan att vi ska höja pensionerna i två steg, årsskiftet 1998 2000. Den sänkning med 2 % som Bildtregeringen gjorde kunde vi återställa i ett steg vid förra årsskiftet genom att svenska folket har ställt upp och sanerat ekonomin med socialdemokraterna i ledningen och med benäget stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet. Vi vet att de sämst ställda pensionärerna har problem. Och i den skattegrupp som vårt parti har, där har vi också pekat på detta och sagt att vi bör göra något åt de sämst ställda pensionärerna. Men vi gjorde en del förra gången, Holger Gustafsson. Man kan inte göra allting samtidigt. Man tar en sak i taget. Förra året var det pensionärerna. Nu är det låg och medelinkomsttagarna. Det är klart att om vi ska kompensera för egenavgifter, vilket vi vill göra, då blir det kompensation till dem som betalar egenavgifter. Det är inte krångligare än så. Fru talman! Jag hade några synpunkter på Holger Gustafssons inledningsanförande, men jag tror att jag väntar med dem om han själv vill aktualisera dem. Jag kan vara lite artig mot honom.
Fru talman! Såvitt jag förstår är skattereduktionen också riktad till dem som har förvärvsinkomst, så att även det klämmer åt de utsatta grupperna. På den punkten har jag nog rätt. Jag vill ta upp en annan sak som jag vill ge Arne Kjörnsberg möjlighet att svara på, och det gäller förmögenhetsbeskattningen, där socialdemokraterna har lyft undan förmögenhetsskatten för 17 av de 18 miljardärerna i Sverige, medan vanliga människor som kanske har en villa som är värd 1 miljon och lite sparpengar på banken kläms åt av socialdemokraterna. Är detta en rättvis politik? Ni samtalar i skattegrupper inom partiet, men ni kanske skulle göra något mer än att samtala, ni kanske skulle vidta någon åtgärd för dessa utsatta grupper. Väldigt många av dem som skulle behöva slippa inte bara fastighetsskatten utan också förmögenhetsskatten är ganska vanliga människor som har sparat lite grann inför sin ålderdom. Dessa människor får lägga pengar i statskassan i dag, medan miljardärerna går fria. Varför detta?
Fru talman! Frågan är retorisk. Holger Gustafsson vet varför de 17 miljardärerna är befriade, och det är inte rättvist, Holger Gustafsson. Vi sliter vårt hår för att komma på någon modell. Men jag ska vara mycket öppen. Vi överväger frågan om förmögenhetsskatten. Vi ser de problem som finns i fråga om detta. I vårt parti är det nämligen så att vi går ut till våra medlemmar och säger: Detta är ett problem. Man kan göra si eller så, och det finns tre fyra olika modeller. Resonera om det. Säg vad ni tycker. Men, Holger Gustafsson, vi inser att det är ett problem. Jag tror att man kan gå tre vägar. Man kan höja det fria beloppet som är 900 000 kr nu, man kan sänka skattesatsen, och man kan se över sambeskattningen. Det kan också vara en kombination av detta. Men vi är inte klara för beslut ännu. Vi är medvetna om detta, och vi kan se problemet. Men detta står inte på första plats, Holger Gustafsson. På första plats står att vi ska kompensera låg och medelinkomsttagarna för egenavgifterna till pensionssystemet.
Fru talman! Arne Kjörnsbergs inlägg inbjuder till rätt så många infallsvinklar på den skattepolitiska debatten. Den första är: Vems är pengarna? Arne Kjörnsberg resonerar nämligen, i motsats till hur man gör i hushåll och i alla andra sammanhang, på följande sätt. Först ska det offentliga fastställa utgifterna, och därefter tar vi in skatterna. Det leder till att jag måste ställa frågan: Vems är pengarna? I min begreppsvärld är det medborgarna som äger sina inkomster, och man kan inte ha den syn som Arne Kjörnsberg har på detta. Det är verkligen en uppifrånsyn. Jag saknar medborgarperspektivet i det resonemanget. När det gäller rättviseresonmanget diskuterade Kjörnsberg föreslog tre olika lösningar. Jag har en fjärde. Gör som man gör i Danmark och i många andra länder, slopa förmögenhetsskatten för alla, inte bara för de rikaste. Jag lyssnade, fru talman, med intresse på statsrådet Lejon under frågestunden. Hon sade två mycket kloka saker. Först måste människor få makt över sina liv. De måste få arbete och ekonomiska förutsättningar för att styra sina liv. Det är en viktig förutsättning för att demokratin ska kunna fungera. Det är fullständigt korrekt, tycker jag. Människor får makt över sina liv i samband med att de också får möjlighet att disponera sina inkomster på ett annat sätt än genom att överlämna det till politiker. Jag undrar om Arne Kjörnsberg delar denna uppfattning. Fler och fler ansluter sig till en sänkning av skatter. Det är inte bara kristdemokrater och folkpartister utan även Tony Blair och Gerhard Schröder. Delar skatteutskottets ordförande dessa regeringschefers syn på skattepolitikens utformning? Till sist. Arne Kjörnsberg säger att man ska känna sig trygg. Då vågar man förändring. Arne Kjörnsberg har fullständigt rätt. Vi är helt överens på den punkten. Jag menar att denna trygghet består i att man ska ha makt och myndighet över sin vardag. Familjerna ska själva kunna besluta om sådana saker som berör vardagen, inte politikerna. Då vågar man förändring.
Fru talman! Mitt resonemang är att även om vi i ganska stor - oftast i väldigt stor - enighet i denna kammare beslutar om utgifter är jag gammalmodig nog att tycka att vi ska se till att vi har inkomster för att göra det. Jag vet att ni moderater har en annan syn Lars Tobisson har nämligen i denna kammare sagt att vill man sänka skatter kan man inte först minska utgifterna och sedan sänka skatterna, för då blir det aldrig någonting. Man måste göra tvärtom och först sänka skatterna. Då blir man tvungen att minska utgifterna. Ja, mina herrar och damer i de borgerliga partierna, spåren förskräcker - lär av era egna misstag! Sedan till nästa fråga. Jag vänder mig då också till talaren här tidigare, för jag glömde att göra en kommentar. Jag är inte alls på efterkälken, utan jag är med om att sänka inkomstskatten för folk i vanliga inkomstlägen. Jag sitter t.o.m. med i den socialdemokratiska skattegruppen. Tillsammans med några andra har jag, i varje fall nästan, lotsat igenom det här. Det kommer att klubbfästas om någon timme, eller vad det nu kan bli fråga om. Det handlar alltså om att sänka skatten för folk i vanliga inkomstlägen för att kompensera för egenavgifterna. Jag är ledsen, Carl Fredrik Graf - skatteutskottets värderade vice ordförande - men jag har faktiskt glömt den tredje frågan. Kanske finns det tid att återkomma till den.
Fru talman! Jag tycker att fru talmannen ska bevilja både mig och Arne Kjörnsberg ytterligare en replik så att vi får en chans att utveckla de här frågorna. Finansministern talade tidigare i dag här. Han hade fem olika punkter men han glömde en väsentlig punkt, internationaliseringens påverkan på det svenska skattesystemet, något som jag tog upp inledningsvis i mitt anförande. Arne Kjörnsberg har inte berört detta med en enda rad någonstans. Anser Arne Kjörnsberg att de internationella förhållandena påverkar det svenska skattesystemet och i så fall hur? Låt mig få anknyta lite grann till detta med att känna sig trygg. Delar Arne Kjörnsberg statsrådet Lejons uppfattning att man, för att kunna känna sig trygg och kunna delta i demokratin på ett bra och vettigt sätt, först måste få makt och myndighet över sitt eget liv? Men hur ska man kunna känna sig trygg och våga förändring om det hela tiden är andra, dvs. politiker eller myndigheter, som beslutar över människors vardag? I det moderata förslaget - detta vill jag gärna påpeka med anledning av Arne Kjörnsbergs insinuationer - har vi finansierat våra skattesänkningar med sänkta utgifter. Saldot nettar ändå ut på en bättre ställning för den offentliga sektorn jämfört med regeringens förslag. Det är ett högre överskott. Trots detta kan en stor del av makten övervältras till människorna i deras vardag. Jag tror att det är den vägen vi ska gå för att stärka demokratin och förbättra ekonomins funktionssätt. Är Arne Kjörnsberg med på den vagnen och vad kan vi i så fall göra tillsammans i den delen?
Fru talman! Jag kommer aldrig att befinna mig på några moderata vagnar! Det är en deklaration som jag kan göra. Däremot är jag beredd att diskutera med Carl Fredrik Graf. Jag gissar att det är han som blir Bo Lundgrens ersättare i skattesamtalen. Välkommen dit! kan jag säga på finansministerns vägnar. Jo, visst påverkas vi av de internationella förhållandena. Det finns de som säger att vi måste anpassa vår ölskatt till de närliggande ländernas skatt. Problemet är dock om vi ska anpassa oss till Danmark eller om vi ska anpassa oss till Norge. I det ena fallet måste vi sänka skatten och i det andra fallet höja den - lite skämtsamt uttryckt. Detta visar i varje fall att det hela inte är särskilt enkelt. Jag tycker att Carl Fredrik Graf på ett väldigt bra sätt framställt önskemål om, ja, kanske t.o.m. krav på, att företrädare för Finansdepartementet inför nästa Ekofinmöte ska redovisa hur diskussionerna går vad gäller skatteresonemangen inom EU. I vissa avseenden finns det strävanden från ordförandelandet i denna fråga som gäller exempelvis uppförandekoden. Från ordförandelandet England - man har inte bytt ordförande - finns en strävan att komma dithän att det är företagen som ska konkurrera, inte länder med olika skattenivåer. Jag tycker att det vore sunt om vi kunde komma dithän. Sedan till detta med att kunna känna sig trygg. Jo, jag tycker precis som statsrådet Lejon. Men är man låginkomsttagare räcker det inte med de sänkta skatter som Carl Fredrik Graf och hans meningsfränder har att erbjuda, utan då behövs det också en solidarisk uppställning och en omfördelning från dem som har det bra ekonomiskt till dem som har det mindre bra. För att få makt och myndighet över sitt eget liv behövs detta, tycker vi socialdemokrater.
Fru talman! Vi har väldigt trevligt i skatteutskottet men det kan vara viktigt att skilja på sak och person. Därför kan man bli lite förvånad över sättet att resonera ibland. Det är stor skillnad mellan dynamiskt tänkande och dynamiska effekter. Min fråga till Arne Kjörnsberg är om han tror att det finns chans till fler jobb och fler företag om skatten vid risktagande sänks. Jag tänker då kanske framför allt på skatten på små företag och på den s.k. dubbelbeskattningen. Finns det ett sådant dynamiskt tänkande hos Arne Kjörnsberg och tror Arne Kjörnsberg att det ökar antalet jobb så att vi kan minska den riktigt stora sociala orättvisan i vårt land, som ju den massarbetslöshet är som fortfarande finns här?
Fru talman! Jag förstår att Johan Pehrson tänker på den arbetslöshet som under tre korta år tredubblades. Det är den som vi nu, ibland gemensamt, med uppställning av svenska folket håller på att arbeta ned. Mer än 100 000 nya arbetstillfällen har tillkommit under det sistlidna året. Vi har goda förhoppningar om att nästa år nå målet att komma ned till 4 % öppen arbetslöshet men detta räcker inte för oss. Vi vill, Johan Pehrson, att varenda en som vill och kan på morgonen till sina nära och kära ska kunna säga: Hej, nu går jag till jobbet. Så vill vi att det ska vara i Sverige. På politikerspråk heter det full sysselsättning. Jag vill alltså att alla som vill och kan på morgonen ska kunna säga: Hej, nu går jag till jobbet. Detta ska vi fortsätta att jobba för. Jag blir faktiskt lite tagen här, för jag tycker att detta är en mycket stor fråga. Det finns inga enkla lösningar. När Anna-Greta Leijon var arbetsmarknadsminister satte hon upp ett varningens finger för att, som hon uttryckte det, släppa upp arbetslösheten till tvåsiffriga tal. Inget land har lyckats med att få ned sådana tal. Här gick arbetslösheten upp till tvåsiffriga tal men vi är nu på god väg att pressa ned den. Det stora och övergripande problemet är huvudsakligen följande: För det första - och detta tycker jag är viktigast - handlar det om det mänskliga, att man ska få vara med och dra försorg om sig själv och sina närmaste och att man har arbetskamrater och deltar i det gemensamma. För det andra handlar det om det ekonomiska, som också är viktigt. Men det förstnämnda är viktigare. När människor får jobb betalar de ju skatt. Därför har vi nu 1:09 kr när vi ska betala ut 1 krona. För fem år sedan hade 60 öre när vi skulle betala ut 1 krona. Anledningen är alltså att fler människor har fått arbete.
Fru talman! Jag är jätteglad över att en del av de strukturproblem som svensk ekonomi haft sedan 70 talet har åtgärdats. Det återstår dock en hel del. När det gäller det som nyss sades - hej, nu går jag till jobbet - skulle man kunna tänka sig att den som går till jobbet säger: Hej, nu går jag till mitt företag. Eller också säger kanske den som går till jobbet: Hej, nu går jag till det företag där jag har min anställning. För att det ska bli mer av detta med hej, jag går till jobbet måste man dock kanske åtgärda vissa saker som gör att det är för få företag och således för få jobb i vårt land. Därför undrar jag om Arne Kjörnsberg tycker att det är en viktig prioritering att bränna av 40 miljarder på kompensation för egenavgifter, dvs. kompensation för den egna pensionen, i stället för att kanske koncentrera sig lite grann på några inte så dyra problem men väl strukturproblem i svensk ekonomi - t.ex. förmögenhetsskatten, dubbelbeskattningen och värnskatten.
Fru talman! Det var när Johan Pehrsons partivänner satt på strategiska poster i kanslihuset som vi i samband med konkurser på tre korta år förlorade 56 000 småföretag. Nu blomstrar småföretagsamheten. Precis som Marie Engström träffar också jag småföretagare. Det gör jag i stort sett varannan måndag - året om, varje år. De snackar inte om dubbelbeskattning, Johan Pehrson! I Värmland snackas det om vägar. Det gör man till en del också i Sjuhäradsbygden. Det gäller då grusvägarna. Men de säger också: Efterfrågan har nu kommit i gång. En första förutsättning för att vi ska kunna tillverka våra grejer är dock att någon är beredd att köpa dem borta i affären. Nu är människor beredda att köpa grejerna i affären. Varför det? Jo, det har fått mer pengar i sina portmonnäer och de tror på framtiden. De är inte rädda för att bli arbetslösa månaden efter. Om mannen var byggnadsarbetare har han fått jobb nu igen. Om kvinnan är undersköterska riskerar hon inte att bli arbetslös - jo, i Västra Götalands län riskerar hon fortfarande att bli arbetslös, men det är en annan fråga som jag inte ska diskutera här. Det är viktigt. Nu kan man säga: Hej, nu går jag till jobbet. Och då kan det handla om det egna företaget, i källaren, i garaget såsom det är i Gnosjö eller i det partidistrikt där jag är ordförande för socialdemokraterna: Svenljunga, Tranemo och i de småorter som ligger ned mot Småland. Där ligger den öppna arbetslösheten under 3 %.
Frun talman! Jag vill först instämma i Arne Kjörnsbergs grundläggande utgångspunkt, att skattesänkningar självfallet ska ske inom ramen för en ekonomi i balans. All hittillsvarande erfarenhet talar för detta. Jag vill också instämma i att skattesystemet ska ha en omfördelande uppgift. Det är det som vi kallar för socialt ansvar. Men då gäller det också att leva upp till detta. Där har - som jag påpekade i mitt anförande - regeringen uppvisat en dokumenterad låg förmåga. Det har talats ganska mycket om pensionärerna i dag. De är undantagna. Det är så, Arne Kjörnsberg, att även när det gäller de yrkesverksamma får den inkomsttagare som tjänar 100 000 kr - med de siffror som jag använde i mitt anförande transformerade till årsbasis - en skattesänkning på 1 200 kr. Den som tjänar över 300 000 kr får en skattesänkning med Slutligen, Arne Kjörnsberg: Hur är det med "nuet" beträffande reavinsbeskattningen? Innebär det någonting? Är det ett medvetet "nu" som är inplacerat eller är det bara en sinkadus att det finns med i majoritetstexten?
Fru talman! Rolf Kenneryd och jag är överens om det fundamentala: man ska ha pengar för att kunna betala för utgifterna. Det känns bra. Rolf Kenneryd är en mästare i att på något sätt devalvera vårt lands framgångar. Han inledde sitt huvudanförande med att säga: Sveriges ekonomi ter sig nu ganska hygglig. I år räknar OECD med en tillväxt för Sverige på 3,9 %. Det är näst högst bland EU-länderna. Det är kanske inte så dåligt. Om jag försöker att bedöma medelåldern på de ledamöter som är närvarande i kammaren är det nog ingen mer än jag som upplevde när vi förra gången hade så höga tillväxttal i svensk ekonomi. Ni var så små då att ni inte visste vad bruttonationalprodukt och tillväxt var på den tiden. Man måste nämligen gå tillbaka till 50 och 60-talet för att hitta sådana tillväxttal. Det går ganska bra. Rolf Kenneryd! Ordet "nu" är inte en sinkadus. "Nu" är nu. Det fanns två problem med detta med stickåret. Det ena var att det var en splittrad remissopinion. Det andra var att vi tyckte inte att det fanns tillräckligt med pengar, eftersom det innebar ett skattebortfall. Detta är mina klara besked. Sedan är det med naturnödvändighet så att om man ska kompensera för egenavgifterna då får de som har betalat högre egenavgifter större kompensation medan de som har betalat lägre av gifter får lägre kompensation. Men det sistnämnda uppvägs i varje fall till en del genom det som någon här tidigare kallade för LO-puckeln, dvs. de 1 320 kr som ligger ungefär vid 100 000 kr. Men det berör ju inte den som tjänar 300 000 kr. Så till en del, till två tredjedelar, upphävs den skillnad som Rolf Kenneryd pekade på.
Fru talman! Precis som Arne Kjörnsberg konstaterade är jag ingen man av överdrifter. Jag sade i mitt inledningsanförande att trots att vi i dag har hög tillväxttakt är det tveksamt om det finns uthållighet i denna tillväxttakt. Det tror jag kommer att visa sig vara en befogad varningssignal, om vi inte hanterar den nuvarande situation med det ansvarstagande som den faktiskt kräver. Arne Kjörnsberg gav ett ärligt när det gällde både reavinstskattereglerna och uteblivna förmåner för pensionärerna. Det fanns inga pengar. Nehej, det är ju också en prioritering. Det fanns alltså inga pengar till pensionärerna, vare sig för skattesänkningar eller höjda pensionstillskott. Däremot fanns det pengar för de höginkomsttagare som får lättnader på över 4 000 kr per årsbasis, och enligt vad som framgår av budgeten är det avsatt pengar för ett införande av maxtaxa på dagis. Det är också ett sätt att prioritera. Jag vet, Arne Kjörnsberg, att skattesamtalens låga tempo nu beror på beredning i kanslihuset. Men när jag kritiserar skattesamtalens bedrivande gäller det inte bara nutid. De har varit valhänt skötta från början, och detta har tilltagit. Det är vi andra som har deltagit i samtalen som fortfarande bidrar till den begränsade styrfart som skattesamtalen alltjämt har.
Fru talman! Förra året fanns det inga pengar till att kompensera för egenavgifterna. Då fanns det pengar till att höja pensionerna. Det handlar om ett steg i taget, inget övermod, ta inte i, inga pukor och trumpeter utan vanligt slitigt vardagsarbete. Först ska pengarna in, sedan ska de ut. Nu kompenserar vi för egenavgifterna. Om prognoserna håller och konjunkturen fortsätter hoppas vi att kunna fortsätta under de två följande åren. Min bedömning är - och den gör jag bl.a. som ledamot av Genomförandegruppen - att nästa budget kommer att innehålla åtgärder för de sämst ställda pensionärerna. Jag tror att vi i Genomförandegruppen kommer att diskutera frågan. Vi är ganska överens, inte om summor och sådant, eftersom vi diskuterar de stora linjerna. Vi inser de problem som Rolf Kenneryd tar upp. Jag håller Rolf Kenneryd som en klok man, och det säger jag inte för att smickra, utan för att jag menar det. Han talade om uthållig tillväxt. Här måste vi tänka en gång till - inga pukor och trumpeter utan långsiktigt slitigt vardagsarbete. Vårt land hade en uthållig tillväxt under ett par decennier - det rörde sig om 5-6 %. Det vore en nåd att stilla bedja om, om vi kunde förlänga högkonjunkturen och om vi kunde få sådana strukturer - jag tror att förhoppningarna är goda och jag noterade att också finansministern trodde det - att vi med ansvarsfulla lönerörelser kan börja resonera också mellan parterna, och inte nödvändigtvis klösa ögonen ur varandra. Då bör vi kunna lyckas med det.
Fru talman!

Man kan säga att tilläggsbudgeten är till för att göra de förändringar som är påkallade av antingen ändrad ambitionsnivå eller att verkligheten har tagit en annan vändning. I vissa fall är det festsminkning, i andra spacklande. Som brukligt vid dessa tillfällen har finansutskottet berett övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig, och jag ska som sagt bara lyfta fram de områden där vi moderater har en avvikande mening. I det första, under utgiftsområde nr 1, behandlas presstödet. Presstödets syfte har angetts vara att värna mångfalden, en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Trots att stödet har varit omfattande och inneburit stora kostnader för skattebetalarna, har ett stort antal tidningar tvingats till nedläggning. Erfarenheterna har visat att presstödet till stor del har använts för att täcka tidningarnas löpande utgifter. Denna konstgjorda andning har alltså inte fungerat. Framför allt innebär presstödet att konkurrensvillkoren gentemot icke-presstödstidningar snedvrids och bidrar till att dessa får ekonomiska problem. Moderata samlingspartiet har därför vid ett flertal tillfällen föreslagit ett gradvis avskaffande av just detta stöd, som bör ske i två etapper. Följaktligen avstyrker vi nu också regeringens förslag till en ökning av anslaget. Under samma utgiftsområde finner vi Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen och den s.k. Östersjömiljarden. Denna kom till i den s.k. sysselsättningspropositionen 1996, och sedan har fonden fyllts på gradvis. Den hanteras helt vid sidan av det övriga östbiståndet, i någon form av gräddfil, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Det är regeringen som fattar beslut om varje enskilt projekt. Utgångspunkten är att stödja projekt i andra länder och därigenom öka sysselsättningen i Sverige. Detta leder enligt vår uppfattning helt fel. Det som är bra för svensk sysselsättning är inte nödvändigtvis bra och bästa hjälpen för mottagarlandet. Detta intryck förstärks också av de rapporter som framkommit om oklarheter i samband med hanteringen av stödet. Beslutsunderlagen i enskilda projekt har varit tveksamma och effekterna av insatserna svårbedömda. Sysselsättningseffekter har redovisats i endast 5 av de 55 projekt som tilldelats medel, och dessa har varit av mycket begränsad omfattning. Enligt vår uppfattning bör dessa pengar tillföras det ordinarie programmet Stöd till Central och Östeuropa. De bör göra bättre nytta där. Därmed garanteras också en likvärdig bedömning av de olika projekten, och det blir lättare att göra jämförelser av utfall och dra lärdomar inför framtiden. Man kan också tycka att den av regeringen valda budgettekniken framstår som annorlunda - en påse för egen disposition. Vi konstaterar att regeringen valt en annan metod att redovisa småföretagsmiljarden, som faktiskt behandlades vid samma tillfälle som den första Östersjömiljarden. Dessutom är det märkligt att verksamheten inom ramen för en andra Östersjömiljard påbörjas innan en utvärdering skett av den första, i synnerhet mot bakgrund av de uppgifter som har framkommit. Liksom Kristdemokraterna och Folkpartiet ställer vi oss alltså mycket tveksamma till hela uppläggningen och hanteringen av denna form för bistånd och avvisar det aktuella förslaget i tilläggsbudgeten. Fru talman! Det finns anledning att även säga något om våra särskilda yttranden. Ett område som i allra högsta grad oroar är regeringens förslag att anslaget A 1, Sjukvårdsförmåner, ökas med 226 miljoner kronor för innevarande budgetår. Det ökade anslaget ska täcka ökade utgifter för vuxentandvården. Utgiftsutvecklingen präglades under 1998 av stor osäkerhet om hur det reformerade stödet skulle utformas, vilket inte oväntat ledde till att många patienter valde att få tandarbeten utförda i förtid. Det var patienter med stort tandvårdsbehov. Majoriteten väljer nu att täcka dessa kostnader genom besparingar på de funktionshindrade, alltså grupper som man i andra sammanhang kallar för prioriterade grupper. Man för ett resonemang om att detta inte kommer att drabba någon. Men hur vet man det? Vi anser att det är helt fel sätt och ställer oss samtidigt frågande till - ja, finner det t.o.m. anmärkningsvärt - att det har uppstått ett så stort anslagssparande. Regeringen gör ingen analys av detta förhållande och ställer sig inte frågan varför. Är man inte medveten om de stora behov som faktiskt finns? Många är beroende av personlig assistans och de möjligheter som det innebär för funktionshindrade till ett bättre liv. Om det nu hade funnits utrymme, som det ju gör, varför kommer man först nu med förslaget som gäller även för 65-åringarna? Regeringen borde inte minst av det skälet ha valt ett annat sätt att finansiera underskottet för tandvården. Vi konstaterar också att utgifterna för sjukpenningen har ökat kraftigt. I budgetpropositionen för 1999 angavs att antalet längre sjukdomsfall började öka under hösten 1997. Denna trend har sedan fortsatt under 1998 och in på 1999. Riksdagen är i rådande situation tvungen att tillskjuta medel. Regeringen borde ha reagerat mycket tidigare, tycker vi, genom t.ex. en ökning av satsningarna på rehabilitering och genom finansiell samordning. Tilläggsbudgeten innehåller som sagt mycket av justeringar, men om vi bortser från teoretisk budgetteknik så är dessa två områden exempel på hur man med ett enda penndrag kan ändra förutsättningarna eller fördröja en nödvändig förändring. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 under mom. 1, men står givetvis bakom övriga reservationer.
Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 4. Det har varit intressant och belysande att höra dagens budgetdebatt. Den har innehållit en granskning och ibland ett mästrande av oppositionens budgetalternativ. När vi nu kommer till tilläggsbudgeten, dvs. ett av två tillfällen under budgetåret då regeringen kan rätta till sina - och låt oss, fru talman, kalla det så - felbudgeteringar för innevarande år, då känns det som att detta ärende borde ha föregått budgetdebatten. Självklart är det rimligt med en kompletteringsproposition och tilläggsbudget. Verkligheten är inte statisk. Men majoriteten faller på sitt eget grepp när den mästrar. De faktiska felbudgeteringar som vi nu behandlar är långt större än de potentiella dylika som de under dagen kritiserat oss, och inte minst några andra, för. Är inte detta, fru talman, uttryck för en, låt oss säga, besserwisserattityd, som dessutom i stor utsträckning går tillbaka på lånta tjänstemannafjädrar och större resurser? Vårt budgetalternativ för 1999 har sedan länge fallit, men när vi nu ser närmare på t.ex. utgiftsområde 10, vad gäller sjukpenning och rehabilitering, undrar jag hur pass oförutsett detta egentligen kan sägas ha varit för regering och stödpartier. Det rör sig här om en avvikelse på 35 % jämfört med budget, alltså närmare 7,5 miljarder kronor. Fru talman! Här har regeringen och majoriteten genom åren använt kommunsektorn som ett statsfinansiellt dragspel och dessutom under en längre period vältrat över kostnader på kommuner och landsting. Verksamheterna har ofta en hög effektivitet och god kvalitet, självklart. Men personalen utnyttjas alltför ofta alltför hårt. Arbetslivet är stressigt, sjukvårdspersonalen får inte tid för sina patienter t.ex., vårdtiderna kortas och patienter ses lätt som en ekonomisk belastning. Resultaten i skolorna försämras och lärare blir utbrända. Alarmsignalerna är många. Vem hade t.ex. hört talas om bemanningsföretag för några år sedan? Nu dyker de upp som svampar ur jorden, ofta på grund av dålig personalpolitik och dåliga löner. Fru talman! Även vänsterpolitiker borde väl pröva sådana enkla möjliga samband. Eller går det inte när de själva bildar en styrande överhet, t.o.m. en politisk överklass, kanske? En statsekonomi i balans till kostnaden av ökade sjukskrivningar, skulle någon kunna formulera det. Man skulle också kunna säga att arbetare och tjänstemän inom offentlig sektor, fru talman, exploateras eller varför inte, med gammal god vänsterterminologi, sugs ut av nuvarande vänsteröverhet med sjukskrivningar som logisk följd. För den historiskt oinitierade skulle det kanske förefalla paradoxalt att den samlade vänstern administrerar en rovdrift på människor och personal, och enligt uppgift också i många fall - alltför många fall - en usel personalpolitik. Exploateringen av de anställda och ett tilltagande främlingskap för den gemensamma sektorn av de anställda i samma sektor blir ett faktum. Vad kan man nu tänkas göra åt orsakerna till denna felbudgetering, fru talman? Hur ska svenska arbetare och tjänstemän kunna bli friskare? Hur ska de kunna få arbetsmotivation och arbetsglädje åter? Vilka åtgärder planerar majoriteten, fru talman? Det kanske Bengt Silfverstrand kan ge svar på. Kanske möjligtvis gårdagens glada och försonande budskap om grundvärden och annat skulle kunna bidra till att lösa en del bekymmer, förbättra personalpolitiken och skapa ett såväl kroppsligen som själsligen friskare Sverige. Vad vet jag, fru talman, och vad säger Bengt

Fru talman! Det har varit en lång dag med budgetdebatt, och med tanke på majoritetens bristande intresse för att diskutera kommande års budget tänkte jag fatta mig kort när det gäller förslaget på tilläggsbudget, alltså den reviderade budgeten för innevarande år. Det skulle finnas väldigt mycket att ha synpunkter på, men vi har valt att konstatera att majoriteten är kompakt, håller varandra i händerna och inte släpper fram någon öppning för att förändra den förda politiken. Därför vill jag bara passa på tillfället att markera att vi i Folkpartiet liberalerna inte tycker att man ska ägna sig åt företagsstöd och snedvridande konkurrenspolitik i den formen, och vi vill därför också yrka avslag på den utökning av presstödet som föreslås. Detsamma gäller den s.k. Östersjömiljarden, som verkligen lämnar mycket övrigt att önska när det gäller genomförandet av mycket av verksamheten, men där det framför allt är en väldigt bisarr budgetteknik som ligger bakom att man nu lyfter fram en miljon för att på det sättet komma åt reserverade medel, och vi yrkar avslag även på detta. Fru talman! Jag står givetvis bakom våra tre reservationer, men jag nöjer mig för tids vinnande med att yrka bifall till endast reservation nr 1.

Fru talman! Jag uppmärksammade att Per Landgren talade om rovdrift på människor och personal inom sjukvården. Jag undrar om han med den beteckningen menade de mörksens gärningar som under kristdemokratisk ledning pågår i region Västra Götaland. Det är i så fall ett typexempel på den definition som Per Landgren ger av vad som händer på sjukvårdsområdet på de ställen där kristdemokraterna har majoritet. Jag skulle kunna ta Region Skåne som ytterligare ett exempel som faller väl in under Per Fru talman! Med hänvisning till den debatt som tidigare förts här i dag, till den just publicerade Industrins utredningsinstitut m.fl. prognosmakare vill jag inledningsvis konstatera att Sveriges förhållande till ekonomiska makter är gott. Den tilläggsbudget 2 som vi nu har att ta ställning till präglas också av ordning och reda samt stabilitet i statsfinanserna. Trots den mycket kraftiga ökningen av utgifterna för sjukpenningen kommer dessa utgifter att rymmas inom utgiftstaket. Självfallet ger just utgiftsutvecklingen av sjukpenningskostnaderna anledning till både eftertanke och analys och med de utgångspunkterna naturligtvis också åtgärder. Men att straffa redan hårt drabbade genom sänkta ersättningsnivåer respektive fler karensdagar vid sjukdom, som moderater och kristdemokrater förordar, kan det naturligtvis inte bli fråga om. Särskilt kristdemokraternas dubbelmoral måste här än en gång uppmärksammas.

I reservation 1 yrkar Moderaterna och Folkpartiet avslag på ökningen av anslaget till pressstödet och kräver en avveckling av detsamma. Detta är ju en rotstark perenn i den moderat-folkpartistiska reservationsfloran genom åren. Logiken i förslaget är att mångfald i media bäst befrämjas genom indraget presstöd och färre röster i presskören. Samtidigt efterlyser man som alternativ till presstödet utan närmare precisering "nödvändiga rationaliseringsåtgärder". Jag skulle då vilja fråga reservanterna om dessa åtgärder prövats på den Moderaterna närstående tidningen i Stockholmsområdet, om resultaten av eventuellt företagna åtgärder lett till ett minskat behov av presstöd och slutligen varför inte den fria konkurrensens främsta förespråkare ökat sina ekonomiska insatser i företaget; allt i syfte att slippa beroendet av konkurrenssnedvridande statligt stöd. I reservation 2 kritiserar Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet handläggningen av samarbetet och utvecklingen inom Östersjöregionen och yrkar avslag på regeringens förslag att reservationsanslaget på nytt ska föras upp på statsbudgeten och att 1 miljon kronor ska anvisas för innevarande år. Kritiken kan mot bakgrund av faktiska förhållanden verkligen betraktas som småskuren. om att detta innebar att outnyttjade medel får användas längst tre år efter det att anslaget senast var uppfört på statsbudgeten. Om medel från anslaget behöver utnyttjas även efter treårsperiodens slut, bör regeringen föreslå riksdagen att på nytt föra upp anslaget på statsbudgeten. Det är precis vad regeringen nu gör, nämligen föreslår att anslaget förs upp på statsbudgeten. Genom detta förfarande kommer anslaget att på nytt vara uppfört som ett reservationsanslag på statsbudgeten för 1999. Detta innebär i sin tur att anslaget finns disponibelt för ändamålet under de tre följande åren. Regeringen har hittills beslutat om ca 700 miljoner kronor, och betalningar har skett med ca 300 miljoner kronor. Det finns en hel del angelägna projekt under beredning, och eftersom projekten oftast har en lång berednings respektive genomförandetid är det av yttersta vikt att de under budgetåret 1995/96 uttryckta intentionerna även fortsättningsvis eftersträvas. Dessa intentioner är bl.a. att stimulera tillväxt och sysselsättning inom svensk livsmedelsexport och energisystemen, stimulera ömsesidigt kunskapsutbyte, stärka infrastruktur och samarbete för att skydda miljön runt Östersjön, öka handeln och investeringarna samt att i övrigt stärka samarbetet mellan stater och näringsliv i regionen. Anledningen till att detta togs upp i tilläggsbudgeten är att reservationerna vad gäller anslaget efter den 31 december 1999 inte längre är tillgängliga. Genom att på nytt föra upp anslaget i statsbudgeten kan man nyttja de reservationer som finns under reservationsanslaget under den kommande treårsperioden. Det är alltså inte på något sätt en ny företeelse. Den är väl känd, och det måste betecknas som ett starkt utslag av ren gnällighet när man nu plötsligt tar upp detta sedan många år tillbaka kända faktum. Samtidigt som anslaget föreslogs tas upp på nytt stramades budgetprocessen åt. Vi är medvetna om de problem som är förknippade med denna verksamhet - problem som inte är ovanliga när det gäller försöksverksamhet. Beredningsformerna ska innehålla målformulering samt uppföljning och utvärdering. Fru talman! Med detta yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Silfverstrand slår blå och möjligtvis röda dunster i folks ögon. Nu är det inte så mycket folk här, så det kanske inte gör så mycket. När han tar upp Västra Götaland är det nog en olycka för honom själv. Det har varit en svajig men dock majoritet i nio månader. Naturligtvis passar Silfverstrand på att hävda att allt hemskt inklusive, misstänker jag, den miljard i underskott som ni lämnade efter er är den sittande majoritetens fel. Det är en fantastisk logik från det jag förut kallade en politisk överklass som möjligtvis kan lura en del. 400 miljoner har kristdemokraterna krävt, och vi har fått igenom att det ska tillföras sjukvården nu. Vi gick inte med på skattehöjning. Det är klart att sådana diskussioner säkert kan tas upp igen i den svåra situation som är nu. Det handlar om att det i alla fall till en början ska vara samma nivå efter sammanslagningen av landstingen och Göteborg som före. Det är det nu inte. Bl.a. låg Älvsborgs landsting efter i skatteuttag och tog ut för lite - i alla fall i jämförelse med den sjukvård och den drift som man har. Det talas om ett faktum i alla fall i korridorer. Möjligtvis kan Silfverstrand bekräfta detta, men han kanske inte vågar. Det är att regeringen kanske inte bryr sig om Västra Götaland och inte heller Skåne så mycket när det sitter fel folk och administrerar ett arv som inte alls är så bra. Det var inte alls det som jag tänkte på. Det är helt enkelt den övervältring som har skett på kommunsektorn, som har lett till en rovdrift av personalen. Personalen är lojal och ställer upp, men när majoriteten sedan 1995 har tagit bort 16 miljarder och först nu återför pengar blir det naturligtvis sådana problem.
Fru talman! Det handlade inte så väldigt mycket om den kritik som flera borgerliga partier i sitt särskilda yttrande har anfört mot det förhållande att sjukvårdskostnaderna ökar mycket kraftigt. Då kan vi konstatera att det är svårt att se vad det konkret beror på i olika delar. Det finns naturligtvis en mycket stark koppling till den starkt förbättrade situationen på arbetsmarknaden. Därmed följer också en ökad trygghetskänsla för människor. Det är en sådan koppling som nog inte är orealistisk. Nu säger vi att vi ska titta på detta. Vi ska utvärdera detta. Men vad säger kristdemokraterna? Jo, de säger - vilket Per Landgren talade tyst om - att man ska införa ytterligare en karensdag. Här har vi exempel på dubbelmoralen. Per Landgren pratar om rovdrift av personal. I nästa andetag kommer han i en riksdagsmotion med förslag om att lägga ytterligare bördor på de redan drabbade. Detta är dubbelmoral i sin prydno. När det sedan gäller underskotten i dessa regioner vill jag säga att det är alldeles självklart att de tidigare socialdemokratiska majoriteterna tar ansvar för dessa. Vilka åtgärder vidtar man från den nuvarande borgerliga majoritetens sida för att komma till rätta med dessa problem? Det är de åtgärderna vi har all anledning att kritisera. De är de åtgärderna som kan betraktas som rovdrift av människor och personal.
Fru talman! När man ska reda upp sådana härvor handlar det om en besk medicin. Då väljer vi att låta de friska ta den smällen och inte de sjuka. Det är de sjuka vi talar om nu när kostnaderna stiger så på socialförsäkringssidan. Jag tycker att det är bra att Bengt Silfverstrand lugnar sig lite grann vad det gäller Västra Götaland och också Skåne och om inte tar tillbaka det han sade så låter tystnaden tala. Jag tycker att Silfverstrand skulle kunna lätta lite på förlåten, fru talman, och berätta vad som planeras. Vad ska ni göra åt de skenande kostnaderna? Vad har ni för recept? Vad finns det för strategi? Finns det någon planering över huvud taget? Varför kommer det så sent? Jag hävdar att detta har varit någonting som man har kunnat förutse ända sedan kommunerna började användas som ett statsfinansiellt dragspel.
Fru talman! När det gäller det statsfinansiella dragspelet drar kristdemokraterna alldeles tydligt åt ett håll. Man beskär nämligen möjligheterna till utveckling i dessa kommuner. Det är ett dragspel som ständigt är hopfällt. Vårt dragspel, om man nu ska använda det begreppet, handlar om att vi tillför kommunerna ytterligare nya friska pengar. De har fallit ut sedan 1997 och faller ut i år, nästa år, 2001 och 2002. Det är ytterligare resurser, och de resurserna är nödvändiga. Det tror jag faktiskt att vi kan vara överens om. Sedan är det rätt fantastiskt att höra en företrädare för den barmhärtige samaritens parti stå och säga att karensdagar drabbar de friska. Vilka drabbar det? Jo, de som redan i dag med en karensdag har svårt att stanna hemma när de är krassliga därför att de förlorar så mycket ekonomiskt på detta. Jag undrar om Per Landgren på sina trots allt ganska många resor i landet aldrig har träffat människor som sagt till honom att de inte har råd att stanna hemma när de är krassliga. Om dessa människor är hårt drabbade av en karensdag måste den logiska slutsatsen ändå vara att det inte är friska människor som drabbas om man inför det kristdemokratiska förslaget om två karensdagar. Det drabbar i mycket stor utsträckning sjuka. Hur är det egentligen med logiken, Per Landgren?
Fru talman! Bengt Silfverstrand börjar på högvarv och landar på något omöjligt sätt borta i Västra Götaland och Region Skåne. Jag trodde att det var tilläggsbudgeten vi höll på med. Jag vet inte så mycket om Västra Götaland, men när det gäller Skåne måste jag påstå att Bengt Silfverstrand är ute på djupt vatten. Sedan talar han om karensdagar, som vi inte heller behandlar just här. Jag kan bara konstatera att Bengt Silfverstrand värnar mer om de korttidssjukskrivna än om de långtidssjukskrivna, som jag faktiskt tog upp i mitt huvudanförande. Jag undrade varför man inte från socialdemokraternas sida i stället satsar på rehabilitering och FINSAM. För att återgå till det som vi behandlar i tilläggsbudgeten kan jag säga att Bengt Silfverstrand nästa gång fastnar på presstödet. Det är ingen hemlighet att moderaterna länge har ansett att det ska avskaffas. Det är kanske symtomatiskt att Bengt Silfverstrand sitter framför mig och vänder ryggen till mig. Jag sade att vårt argument är att detta snedvrider och att bra och uthålliga tidningar får ekonomiska problem och går under. När det gäller Östersjömiljarden fastnar Bengt Silfverstrand i budgettekniken. Jag lyfter i stället fram i mitt anförande att det som kommer ut av de pengar som satsas är viktigare. Det är anmärkningsvärt att det finns ett sådant här belopp som har gått i en gräddfil. Jag skulle vilja sluta med en fråga som Bengt Silfverstrand inte alls har berört. Det gäller de funktionshindrade. Med ett penndrag har man flyttat pengar för att täcka ett underskott i tandvårdsstödet för vuxentandvården och därmed tagit pengar från de funktionshindrade. Det säger Bengt Silfverstrand ingenting om.
Fru talman! Det är fantastiskt att höra en representant för kammarens högerparti å ena sidan nu här på slutet stå och tala för de svaga grupperna och anklaga socialdemokraterna för att svika dem, å andra sidan lägga in motioner med förslag om ytterligare ökad börda genom försämrade ersättningar för de här grupperna. Också hos moderaterna finns det alltså en dubbelmoral som faktiskt saknar all like. Det var inte jag som drog in Västra Götaland och Region Skåne i debatten, utan det blev ett osökt tillfälle att nämna dessa som konkreta exempel på vad borgerligt styre leder fram till. Det kan väl ändå inte bara vara otur som har drabbat både Västra Götaland och Region Skåne. I så fall ska man satsa på partier som har bättre tur med sig - bättre handlag men kanske också bättre tur med att klara av ekonomin! Anna Åkerhielm ska inte komma så lätt undan när det gäller presstödet och den snedvridna konkurrensen. Det är alldeles uppenbart att förekomsten av presstöd inte har löst de mycket allvarliga problem med tidningar som har behövt läggas ned och med en - också i Sverige - bristande mångfald. Vi har ändå en bättre situation åtminstone på tidningsmarknaden i Sverige än i många andra länder, t.ex. Danmark och våra andra nordiska grannländer. Hur detta skulle bli bättre och hur det skulle bli mer mångfald om man drar in presstödet - om exempelvis Svenska Dagbladet skulle försvinna från marknaden - kan jag definitivt inte inse. När det gäller de funktionshindrade innebär den socialdemokratiska politiken att vi tillför områdena vård, omsorg och skola ytterligare resurser. Självfallet kommer också de resurserna dessa grupper till del.
Fru talman! För att börja med Skåne vill jag säga att det är typiskt att Bengt Silfverstrand återvänder till brottsplatsen. Han säger att det inte bara kan vara otur. Jo, i det här fallet hade den nuvarande borgerliga regimen oturen att efterträda en socialdemokratisk regim som lämnade ett mastodontunderskott efter sig. Det är det som den borgerliga regimen nu har att ta hand om. Bengt Silfverstrand säger också att vi moderater plötsligt har fått upp ögonen för de svaga i samhället. Det är ett uttalande som är ganska upprörande med tanke på att Bengt Silfverstrand icke har kunnat läsa innantill. Totalt satsar vi 2 miljarder mer än regeringen på de funktionshindrade, dels till personlig assistans, dels till stimulansbidrag, dels till andra insatser som gynnar de funktionshindrade. Det är bara att läsa innantill, Bengt Silfverstrand, och se att i det här fallet ligger vi långt före er.
Fru talman! Min förmåga att läsa innantill är nog rätt väl utvecklad. Bl.a. har jag genom en intensiv innantilläsning kunnat konstatera att Moderaterna under flera år har velat minska i stället för att öka stödet till kommunerna. Det är bara att läsa innantill, Anna Åkerhielm, och se vilka förslag Moderaterna har kommit med när det gäller de s.k. Perssonpengarna - de socialdemokratiska pengarna. Det är betydligt större resurser än de som Anna Åkerhielm nu säger att Moderaterna vill tillföra de här grupperna. Det är lätt att komma med sådana överbud när man innerst inne inte tror att man kommer att ta över ansvaret - åtminstone inte på riksplanet. Det är viktigt att nämna en sak med tanke på att Moderaterna och Kristdemokraterna har gjort så stort nummer av ett särskilt yttrande. De har nämligen kritiserat Socialdemokraterna för att vi inte har grepp om utvecklingen av sjukvårdskostnaderna. Det är svårt - det inser alla. Vi hade förutsett en ökning av sjukvårdskostnaderna. Den blev betydligt större än vad vi hade förutsett, men ingen annan kunde heller räkna ut hur stor ökningen skulle bli. Vi tar konsekvenserna av detta och försöker ta reda på vad det beror på, men vi lägger inte fram förslag av moderat natur för att lösa problemen, dvs. att det är de svaga grupperna, de sjuka och de arbetslösa, som ska drabbas. Till råga på allt - för att nu reda ut detta med innantilläsningen en gång för alla - missunnar Moderaterna låginkomsttagarna att få den extra skattesänkning som vi socialdemokrater har föreslagit. Jag tror inte att Anna Åkerhielm med sitt anförande har övertygat ens en gång kammarens ledamöter om att Moderaterna är det parti som kämpar för de svaga i samhället.

Fru talman! Jag yrkar bifall till tilläggsbudgeten. Inledningsvis vill jag bemöta Anna Åkerhielms insinuation om att det tillägg som föreslås för att täcka de ökade tandvårdskostnaderna skulle leda till nedskärningar och brister för funktionshindrades möjligheter till personlig assistans. Det framgår ju väldigt tydligt av betänkandet att det finns ett omfattande anslagssparande samt anvisade medel som inte kommer att utnyttjas under året. Jag citerar betänkandet: "Socialutskottet framhåller att den föreslagna finansieringen av tandvårdsstödet således inte påverkar enskilda personers möjlighet att erhålla personlig assistans under budgetåret." Så övergår jag till de skenande sjukpenningkostnaderna. Under 1999 har sjukfrånvaron ökat kraftigt. 63,2 miljoner. Det är en 25-procentig ökning jämfört med förra året. Det är framför allt de längre sjukdomsperioderna som ökar i antal. I intervallet 15-29 dagar är ökningen särskilt kraftig. För att klara detta ökade kostnadstryck föreslår den rödgröna budgetmajoriteten att anslaget för sjukpenning och rehabilitering ökas med drygt 7 miljarder. Men vi kan naturligtvis inte slå oss till ro med att skjuta till de här extra pengarna. Vi måste också analysera orsakerna till den kraftiga ökningen. Regeringen har därför tillsatt en utredning med uppgift att identifiera vilka direkta och indirekta faktorer som är avgörande för sjukpenningförsäkringens kostnadsökning. Det är en mycket viktig utredning, och det ska bli intressant att ta del av den när den är klar. I ett särskilt yttrande har de borgerliga ledamöterna i finansutskottet markerat att frågan inte hanterats tillfredsställande och att regeringen borde ha vidtagit åtgärder tidigare. Frågan är vilka åtgärder som åsyftas. Är det månne sänkning av ersättningsnivåerna? Ja, visst är det det. Moderaterna vill sänka sjukpenningnivån till 75 % och införa ytterligare en karensdag. Kristdemokraterna vill också införa ytterligare en karensdag. I miljöpartistiskt perspektiv finns det också åtgärder att vidta. Men då handlar det inte om sänkta ersättningsnivåer, utan om sänkt arbetstid. Larmrapporterna om ökad stress och utbrändhet blir alltfler. Vi måste våga inse att samhällstempot är för uppskruvat, och att sänkt arbetstid därför är en viktig välfärdsreform som bl.a. skulle kunna leda till färre och kortare sjukskrivningar.

Fru talman! Ledamöter! Jag tänker bara kort förklara varför Centerpartiet ställer sig bakom de särskilda yttranden som har lagts till tilläggsbudgeten. Det första handlar om sjukvårdsförmåner och om handikappinsatserna. Där har vi i utskottet påpekat att det är otillfredsställande att det finns anslag kvar inom handikappområdet. Det viktigaste i det här sammanhanget tycker jag är diskussionen om sjukpenningen och de skenande kostnaderna där, som Matz Hammarström tog upp alldeles nyss. En ökning av antalet sjukdagar med 25 % under förra året är mycket anmärkningsvärt. I den tidigare debatten i dag hörde vi att det är viktigt att medborgarna i ett samhälle blir friskare. Det är ett mått på utveckling. Det är ganska ironiskt att höra det när man ser dessa siffror framför sig. Det finns ganska mycket att göra. En stor del av de här ökningarna beror på den ökande andelen långtidssjukskrivningar, och det tog Miljöpartiets ledamot också upp. I det här sammanhanget minskar rehabiliteringsinsatserna för precis den gruppen. Det är redan så att det bara är 19 % av de långtidssjukskrivna som finns i någon form av rehabilitering. Detta sätter förstås de människor som förutom en dålig ekonomi också har ett lidande på grund av sin sjukdom i en svårare situation än nödvändigt. I det här sammanhanget borde rehabilitering vara väldigt viktigt. Men andelen långtidssjukskrivna i rehabilitering har alltså minskat jämfört med åren innan. Det är ytterst beklagligt. Förutom att öka rehabiliteringen, vilket jag är ganska säker på skulle minska kostnaderna i det långa loppet, finns det andra saker att göra. Det finns en del projekt om samverkan mellan olika myndigheter för att hjälpa just den här gruppen människor. De här projekten är egentligen avslutade. Det hade redan i våras varit dags att komma till beslut om att permanenta de här åtgärderna. Något sådant förslag har inte kommit. I stället har en del av projekten förlängts. Det räddar ju situationen tills vidare. Men att sätta de här samverkansprojekten i sjön ordentligt så att de får ordinarie anslag och blir en ordinarie verksamhet är också åtgärder som minskar antalet sjukdagar och hjälper de människor som är långtidssjukskrivna. Jag vill också framhålla att vi anser att det är principiellt fel att betala tömningen av MS Estonia på olja, vilket alldeles självklart är viktigt av miljöskäl, med neddragningar av anslag som handlar om köp av interregional persontrafik på järnväg.

Herr talman! Dagens hetaste fråga är tydligen Systembolagets öppethållandetider. Den målas i vissa kretsar upp som en ödesfråga. Det elände som ska följa i en liberaliserings spår får nästan apokalyptiska mått. Men, herr talman, den frågan saknar fullständigt betydelse då det gäller missbruk, ungdomsfylleri, våld och misshandel. Vi har i dag, tack vare en alkoholpolitik som inte på många år varit i samklang med medborgarnas intressen, en marknad med total tillgänglighet för missbrukare och ungdom, en marknad som är öppen 24 timmar om dygnet på tiotusentals ställen med ständig realisation, fri hemkörning och utan åldersgränser. De som berörs av Systembolagets dåliga tillgänglighet och höga priser är alla de vanliga medborgare som arbetar varje dag och trots priset och svårigheter att göra hushållsinköpen rationella på grund av den dåliga tillgängligheten ändå försöker leva lagligt. För dessa är regeringens förslag en liten lättnad när det gäller att hinna med alla bestyr. Den viktiga frågan är om vi ska behålla vår gamla alkoholpolitik eller om vi ska skapa en ny sådan för ett nytt samhälle. Jag kommer därför mest att beröra detta och inte så mycket detaljförslagen. Herr talman! Propositionen visar att Sverige saknar en modern alkoholpolitik för framtiden. I stället för att minska missbruket och försvåra för ungdomen att komma in i ett olyckligt beteende förorsakar den förda alkoholpolitiken just det den skulle hindra. Ändå hänger regeringen sig krampaktigt kvar vid det gamla, det som var anpassat till ett annat samhälle. Förändringar görs inte för att man aktivt vill förnya och förbättra utan med kvidande och gnäll därför att en omvärlds verklighet till slut tvingar fram beslut under galgen. Så kan aldrig en framgångsrik politik bedrivas. Man kan också fråga sig om inte en framgångsrik politik hade krävt att man lagt fram en sammanhållen syn och inte som nu att man kommer med styckat och delt och några smärre förändringar medan utredningar av intresse för frågan i dess helhet pågår. Alkohol, herr talman, har varit människans följeslagare i årtusenden. Drycker som vi använt under så lång tid har blivit en del av vår kultur. I fest och glädje, i sorg och saknad spelar alkoholen en given roll. I alla tider har människan också haft ett konfliktfyllt förhållande till alkoholen, inte minst i Sverige. Herr talman! Det går inte att sticka under stol med det: Tidvis har här supits ohyggligt. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet är det möjligt att vi drack mellan 40 och 50 liter brännvin per år och individ, och det var inte så mycket mindre för hundra år sedan. Det är klart att ett sådant superi sätter sina spår och manar fram hårda metoder. Rätt naturligt ledde detta till en restriktiv alkoholpolitik som kom att avvika från omvärldens. Tanken var god och kanske riktig i det tidiga 1900-talet. De regler och förbud och det överförmynderi som denna alkoholpolitik medförde upplevdes säkert också av dåtidens människor på ett helt annat sätt än vad de gör av dagens. Utbildning och internationell påverkan, syn på medbestämmande, förmåga att ta ansvar och forma sitt eget liv; allt var så annorlunda. Det var inte samma samhälle som dagens, och därmed var förutsättningarna för en folklig förankring annorlunda. De förändringar som skett under årens lopp har inte medfört att alkoholpolitiken anpassats tillräckligt till ett förändrat samhälle, utan tyvärr har begränsningar och pekpinnar fortsatt att dominera bilden, och liten hänsyn har tagits till att samhället och dess medborgare har förändrats. Vi kan inte, herr talman, skilja oss från alkoholen utan måste lära oss att hantera den på ett bättre sätt än hittills, och här har vår gamla politik inte mycket att erbjuda oss. Herr talman! Dagens debatt gäller inte om missbruk kan skada. Det råder inga delade meningar om det. Frågan gäller om det är skäl för att fortsätta att försöka begränsa och försvåra ett ansvarsfullt bruk av alkohol. Det är därför viktigt att göra åtskillnad mellan bruk och missbruk. Helt uppenbart har alkoholdrickandet sociala och estetiska kvaliteter. Människor tycker om att umgås över ett glas. Rätt använda skänker alkoholdrycker ökad livskvalitet, och de ger mervärde till måltider av både smak och umgängesmässigt slag. Ett måttligt drickande tycks också, enligt många stora undersökningar, ha medicinska fördelar. Men myntets baksida - ett mynt har ju alltid två sidor - är att detta är ett av vår tids svåraste gissel: människor i vårt land är missbrukare, och i deras närhet lever kanske en miljon människor, hustrur, män och barn, för vilka välfärd är närmast otänkbart på grund av just missbruket. Därtill kan läggas kanske 300 000 som är överförbrukare och i riskzonen. Men, herr talman, hjälps dessa av att alla, även den stora majoriteten av ansvarsfulla brukare, dricker mindre? Det kan vid en snabb reflexion verka självklart att begränsar man tillgängligheten genom få försäljningsställen och kort öppethållande så minskar förbrukningen, men mycket talar för att tillgängligheten i sig spelar rätt liten roll för konsumtionen, speciellt som den begränsade tillgänglighetens teori har som förutsättning att man inte skapar en illegal marknad. Det är ju, som vi vet, en i grunden felaktig föreställning. Att försöka kontrollera den totala volymen genom tillgänglighet och pris leder bara till en expansion av den svarta marknaden. Allteftersom den blivit alltmer obsolet har den traditionella svenska alkoholpolitiken gött den svarta marknaden. De kanadensiska exemplen visar att en ökad tillgänglighet går att förena med en måttfull förbrukning. Vi kan också se att man förvisso inte dricker mindre i våra glesbygder, där tillgängligheten teoretiskt är mycket sämre än i tätorter. Totalkonsumtionsmodellen, som den svenska politiken lutar sig mot, tar ingen hänsyn till individuella avvikelser, och därför försöker vi åtgärda individuella problem med kollektiva metoder. Inget tyder på att detta minskat konsumtionen av alkohol i riskgrupperna. Det har bara infört ytterligare irritationsmoment i livet för den vanlige medborgaren. Alkoholproblemen gäller vissa människor som intar en för stor mängd. Fokuseras åtgärderna på att minska den totala konsumtionen är det osannolikt att åtgärderna är som mest effektiva i de grupper där huvuddelen av alkoholproblemen finns. Det föreligger, herr talman, ett uppenbart behov av att förbättra och förändra strategin mot alkoholmissbruk. De rester av svensk alkoholpolitik som regeringen klamrar sig fast vid innebär att vi fortfarande nekar människor självbestämmande och tydligt visar vår misstro mot medborgarna, och de små förändringar som nu föreslås ändrar inte detta. Missbrukarna hjälps inte av att hela befolkningen omyndigförklaras, och därför omfattas inte heller politiken av folkflertalet. Herr talman! Dagens alkoholpolitik är elitistisk därför att den är mästrande. Den respekterar inte människors rätt att välja, att själva fatta beslut och att forma sina liv. Den misstror deras vilja till ansvarstagande. Dess tillskyndare är paternalistiska i sin attityd mot en allmänhet som man anser inte förstår sitt eget bästa och som trots att den ska utgöras av myndiga individer ändå inte riktigt kan tillåtas vara det. Riktigt myndiga är tydligen bara företrädare för den traditionella svenska alkoholpolitiken. Man tycks inte förstå att dagens och i kanske ännu högre grad morgondagens medborgare är fullt kapabla att själva kunna ta in information, att de kräver inflytande och beslutsrätt över sina liv, att de inte godtar att staten bestämmer var, när och vad de ska handla inför en måltid eller vid vilken tid de ska få dricka en öl. Förändringar i attityder har skett som måste mötas med förnuft, vilket också Verdandi visar i sitt nya program Bortom Kröken. Ska lagar efterlevas måste de uppfattas som rimliga och få stöd av folkmajoritetens uppfattning. Denna självklarhet tycks ha förträngts. Den svenska alkoholpolitiken med sitt regelverk saknar folklig förankring. Den lever sitt eget liv utan att någon bryr sig. Den är inte längre trovärdig. I stället för att minska alkoholkonsumtionen driver den fram en kriminell marknad. Dess tillskyndare agerar som om en svart marknad inte finns. Man bortser från att tusentals leverantörer har öppet dygnet runt. Varken höga priser eller ökade polisiära åtgärder kan stoppa denna marknads tillväxt. I stället växer den svarta sektorn på grund av de höga priserna på legal alkohol och på grund av brister i tillgängligheten. Avgörande för en illegal försäljares framgång är priset som den laglydige medborgaren måste betala för sitt alkoholinköp. Det borde vara nog för att ompröva politiken. Den svenska alkoholpolitiken har blivit en myt som staten klamrar sig fast vid allt medan konsumtionen av svartproducerade drycker med hög alkoholhalt växer. Hembrännarna går från småskalig till industriell verksamhet, smugglarna får ständigt fler kunder, och den illegala införseln ökar. Man fortsätter att snarast trakassera den vanliga medborgaren i den fromma förhoppningen att man därmed begränsar de skador som främst storförbrukarna får. Herr talman! Den absolut övervägande delen av Sveriges befolkning är fullt kapabel att ta ansvar för sin egen alkoholkonsumtion utan restriktioner och regler. Vi måste utnyttja det informella, det sociala trycket, för att skapa goda seder. Ansvarsfullt alkoholdrickande kan läras. Herr talman! En ny alkoholpolitik måste bygga på att den vanlige medborgaren kan solidarisera sig med den, och då måste han också respekteras. Obegripliga eller mästrande regler för tillstånd, öppethållande, tillverkning och försäljning måste avskaffas. Regler som gäller för när man blir myndig ska inte vara kluvna och därmed svårförståeliga. Är man myndig så är man det även vid alkoholinköp. Systembolagets monopol måste upphävas. Alkoholskatten måste sänkas så att den kriminella verksamhetens marginaler - det som den lever på - beskärs. Den illegala försäljningen ska drivas tillbaka genom att tull och polis får ökade förutsättningar och resurser. De flesta medborgare vill leva lagligt, men det finns en gräns när priset blir för högt för många. Att kriminalisera innehav och köp av illegal sprit men behålla det höga priset på legal alkohol blir då ett slag i luften, ja kanske direkt kontraproduktivt. Det är lätt gjort här i riksdagen att fatta ett sådant beslut, och så tycker man att man har gjort något rejält åt alkoholproblemen. Men ger inte politiken underlag för förståelse för en bestämmelse riskerar vi att gränserna suddas ut mellan rätt och fel och den allmänna rättskänslan undergrävs. Det har konsekvenser långt utanför detta område. Alkoholanvändningen i socialt kontrollerade miljöer ska stödjas. Det ska vara lättare att umgås tillsammans med andra över ett glas vin medan däremot berusningskulturen ska motarbetas på alla sätt. Punktnykterhet kan vara en fruktbar väg. Det tror jag att de flesta är alldeles ense om. Politiken måste vara långsiktig och aktiv, och förändringar måste genomföras successivt. Det går inte att blunda och klamra sig fast vid det gamla för att sedan hastigt och lite halvdant göra förändringar när verkligheten inte längre kan stängas ute. Det inger inget förtroende. Man kan inte i dag tala om att vi vet att vi måste sänka alkoholskatterna längre fram. Men när det är aktuellt nu kan vi inte göra det, utan vi ska hålla fast vid det gamla. Det blir ett tvetydigt budskap när man går ut på det sättet. Herr talman! I sin alkoholpolitiska vilsenhet innebär dock majoritetens och regeringens förslag små steg som inger förhoppning om en ny alkoholpolitik. Vi moderater kommer att stödja förenklingar och libaraliseringar. Det gäller bl.a. det utökade öppethållandet som man ändå, som jag nyss sade, lyckats göra halvhjärtat på känt maner. Vi anser att OAS-samarbetet är mycket viktigt. Men det finns skäl att fundera ett varv till över organisationsformen. Därför har också utskottet föreslagit att ärendet går tillbaka till regeringen för att man ska tänka mer över detta. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vår reservation nr 1, men vi står självklart bakom alla våra andra yrkanden.

Herr talman! Den svenska alkoholpolitiken har en lång tradition och kan vid internationella jämförelser uppvisa goda resultat vad avser så viktiga mätpunkter som genomsnittlig konsumtion av alkohol per capita och frekvensen av alkoholskador i befolkningen. Ändå är det naturligtvis oerhört allvarligt att vi i Sverige kan räkna med 6 000 alkoholrelaterade dödsfall varje år. Det är tio gånger fler än trafikoffren, och ser man till dödsfall bland yngre och medelålders personer spelar alkoholen en helt avgörande roll. Lägger man dessutom till sjukdomssymtom, skador och lidande av fysisk, psykisk och social karaktär som är alkoholrelaterade är och måste också framgent alkoholproblematiken vara ett av de absolut tyngsta områdena inom folkhälsoarbetet. Lägger man ihop de samhälleliga kostnaderna för alkoholskador hamnar man på belopp på upp till 100 miljarder kronor årligen. Det är främst produktionsbortfall det handlar om, men de direkta vårdkostnaderna för sjukdomar och skador kan uppskattas till 10-20 miljarder kronor per år. Vi ska alltså ha klart för oss att antalet personer i Sverige som använder alkohol i sådana mängder att det kan betraktas som hälsofarligt uppgår till minst 300 000 människor, och det är försiktigt räknat. Alkoholproblematiken är alltså ett samhällsområde som måste vara föremål för noggrann uppföljning. Vänsterpartiet menar att det är alldeles nödvändigt att samhället satsar ordentligt med resurser för att förebygga alkoholskador. Det ska naturligtvis också hålla fast vid och aktivt hävda verkningsfulla alkoholrestriktioner gentemot de krafter som av kommersiella, populistiska eller andra skäl, inom eller utom landet, verkar för att rasera restriktionerna. De mest verksamma restriktionerna i detta sammanhang är fortfarande prisinstrumentet och detaljhandelsmonopolet. Informationsinsatser är nog nödvändiga och bra men kan aldrig i effektivitet ersätta alkoholskatt och begränsningar i tillgänglighet som verksamma medel. Den proposition som nu föreligger för debatt och beslut innehåller många olika delområden. Vi i Vänsterpartiet finner att förslaget om försök med lördagsöppet i vissa delar av landet innehåller många av de viktigaste ställningstagandena när det gäller att leva upp till ambitionen om en restriktiv alkoholpolitik, och det bör därför ägnas särskild uppmärksamhet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltog initialt tillsammans med regeringen i beredning av propositionen. Det var bl.a. frågan om lördagsöppet som vi fann inte gick att förena med regeringens avsikter. Förslaget om att öppna Systembolaget på lördagar, om än på försök, i vissa delar av landet - som det nu har blivit i den slutliga utformningen av propositionen - innebär att vi ökar tillgängligheten till alkohol i dessa och angränsande områden. Tror vi att grunderna i totalkonsumtionsmodellen fortfarande gäller - och det gör vi i Vänsterpartiet - innebär detta förslag att tillgängligheten ökar, vilket i sin tur riskerar att öka konsumtionen och skadeverkningarna. Även i regeringens proposition uttalas en fortsatt uppslutning bakom totalkonsumtionsmodellen, även om jag tycker att den bekännelsen sker under vissa piruetter och upprepade fraser om behovet av anpassning till internationaliseringen, det förändrade samhället, osv. Det är alltså så att förslaget om försök med lördagsöppet läggs fram trots insikten om att detta ökar tillgängligheten i de här områdena, och därmed riskerna för ökade skador och ökade sociala problem. Erfarenheterna från förra gången det begav sig med lördagsöppet visade att efter stängningen 1982 minskade antalet fyllerifall väsentligt. Antalet fall av misshandel inomhus mellan bekanta, dvs. i många fall misshandel inom familjerna, minskade också tydligt. Detta är väsentliga fakta att ta ställning till. Rapporter från BRÅ under 90-talet och andra rapporter pekar också på ett fortsatt mycket tydligt samband mellan alkohol och våld. Regeringen hänvisar i propositionen till att situationen i samhället är så annorlunda nu. Det finns så många nattöppna krogar och så mycket svartsprit. Att det skett en ökning härvidlag är ju odiskutabelt och bekymmersamt, även om det ser väldigt olika ut i landet. Men detta kan enligt Vänsterpartiet inte utgöra en bärande motivering till att också öka tillflödet från Systemet på lördagar. Det finns i hela propositionen och i all retorik från anhängarna av lördagsöppet en övertro på att om vi bara öppnar Systemet mer så försvinner svartspriten och i förlängningen mycket av problemen. Vi i Vänsterpartiet är inte alls övertygade av detta mycket schematiserade resonemang. Vi har i stället grundad anledning att tro att ett lördagsöppet sammantaget i stället leder till en ökad konsumtion. Det är inte så enkelt att alla de som i dag köper svartsprit i stället kommer att köpa legal systemsprit om bolaget är öppet på lördagar. Det är en prisfråga också, och människor som köper svartsprit kommer fortfarande att finna att priset på svartsprit är lägre. Det kommer det alltid att vara, och vi kan räkna med att det finns gigantiska marginaler när det gäller svartspriten. Än viktigare, men sällan omnämnt av anhängarna till lördagsöppet, är att en hel del människor med hög konsumtion inte alls, eller ytterst sällan, köper svartsprit. Däremot kommer de att köpa på Systemet om det öppnas på lördagar. För dem och för deras familjer är det fortsatt viktigt med lördagsstängda systembolag. Det är en fråga om handfast solidaritet. De resonemang som ibland förs fram om servicenivån väger lätt när vi betänker vikten av åtminstone en eller kanske två alkoholfria dagar i veckan. Det talas i propositionen om alkoholfria zoner. För en hel del av dem som har problem med alkohol kan lördag och söndag vara en alkoholfri zon. Det vill vi att det ska förbli. På tal om servicenivån föreslås i propositionen att Systemet ska kunna ha kvällsöppet på vardagar och vissa lördagar inför storhelger. Detta har ju för övrigt redan prövats. Med denna ytterligare möjlighet tror vi att normalkonsumenterna är fullt kapabla att planera och genomföra sina inköp på Systemet på ett godtagbart sätt. Det föreslås också en utbyggnad av fler butiker. Dessa förslag är servicehöjande åtgärder gentemot allmänheten, och Vänsterpartiet kan bejaka dem om de genomförs med varsamhet. När det kommer till lördagsöppet måste dock socialpolitiska hänsyn vägas in. Vänsterpartiet menar att hänsynen till människor med alkoholproblem och deras anhöriga väger tyngre än serviceaspekterna när det gäller lördagsöppet. Jag går nu över till att tala om några andra förslag i propositionen. I propositionen föreslås att permanenta det oberoende alkoholsamarbetet OAS och ombilda detta samarbete mellan stat och näringsliv till en allmännyttig ideell förening. Ett enigt socialutskott har avvisat regeringens idé om att organisera samarbetet på det sätt som här föreslås, och det tycker Vänsterpartiet är mycket positivt. De olika partierna har säkert lite olika motiv för detta ställningstagande, men de har förenats i kritiken mot den här föreslagna formen. För Vänsterpartiet gäller även framdeles att samhället ska hålla en klar rågång gentemot branschintressena. Medborgarna ska kunna veta om det är staten i form av t.ex. Folkhälsoinstitutet eller branschen i form av t.ex. Bryggarföreningen som står för informationen. Detta innebär inte att det i ett öppet samhälle som vårt inte ska finnas dialog och samverkan kring enskilda frågor inom alkoholpolitiken. OAS kan säkert hitta en annan form att fungera i. Dock menar Vänsterpartiet att OAS har fått en alltför central roll i alkoholdebatten under senare tid. Vänsterpartiet har också tillsammans med flera andra partier sagt nej till förslaget om att det ska vara tullen som hanterar gåvoförsändelser av alkohol från utlandet. Det finns en uppenbar risk att det utbildas en förtäckt postorderverksamhet. Det är vår bestämda uppfattning att det bör vara Systembolaget som ska vara utlämningsställe för gåvoförsändelser av vin, sprit och öl. Det är Systembolaget som har de bästa förutsättningarna att utöva en godtagbar kontroll av denna hantering. En annan fråga som inte finns föreslagen i proppen, men som blivit aktuell genom uttalanden från vd för Systembolaget, är diskussionen om att initiera möjligheter till inköp av alkohol över Internet med hemkörning och leverans vid dörren. Enligt Vänsterpartiet finns det uppenbara risker för att kontrollen över försäljningen på detta sätt försämras allvarligt och att problem med underleverantörer för langning till ungdomar lättare kan få fäste. En fråga som det finns anledning att noga bevaka och diskutera framöver är de förestående översynsförhandlingarna när det gäller införselregler. I utskottets betänkande slås fast att målsättningen ska vara att Sverige ska behålla nuvarande införselregler. Det är bra, anser Vänsterpartiet. Det är självklart att vi aktivt ska hävda vår rätt att bedriva en egen, aktiv alkoholpolitik. Jag menar att det är hög tid nu att alla stolta deklararationer från EU-anhängarna som föregick folkomröstningen visar sig i verkligheten. Det var ju bl.a. kring alkoholpolitiken som vi kritiker pekade på riskerna för att Sverige skulle få svårt att hävda sitt självbestämmande. Det viftades undan av EU anhängarna som skräckpropaganda och svartmålning - Sverige skulle visst kunna fortsätta föra sin egen alkoholpolitik. Sedan dess har mycket hänt som pekar i rakt motsatt riktning. Det är hög tid nu att visa att talet om att vilja hävda den självständiga svenska alkoholpolitiken hade täckning i verkligheten. Det finns en servil hållning gentemot EU-etablissemanget som innebär att vi går före de krav som de facto ställs på oss. Jag hoppas att den svenska regeringen i handling visar att man aktivt vill värna en självständig svensk alkoholpolitik. Avslutningsvis har jag några funderingar över vilken framtid vi kan förvänta oss när det gäller alkoholpolitiken - främst utifrån vad de olika politiska företrädarna för fram i debatten. Vi har länge haft en bred uppslutning i svensk politik kring en restriktiv alkoholpolitik. Det är en alkoholpolitik som har folkhälsoperspektivet främst, före de rent kommersiella aspekterna. Totalkonsumtionsmodellen har varit allmänt accepterad, och det har rått enighet om att prisinstrument och detaljhandelsmonopol har varit de verksammaste medlen. Det enda parti som mycket tydligt skilt ut sig från denna relativa enighet har varit Moderaterna. Det är fortfarande ljusår mellan Moderaternas politik, som mynnar ut i att i grunden rasera den restriktiva alkoholpolitiken, och alla andra partiers politik. Herr talman! Det finns dock anledning att vara bekymrad över vart den svenska regeringen är på väg. Vi ska i dag ta ställning till regeringens förslag om försök med lördagsöppet, men vad följer sedan? Socialministern har vid upprepade tillfällen alltifrån tillträdet för drygt ett år sedan gjort uttalanden om ytterligare förändringar av alkoholpolitiken. Det har bl.a. handlat om behovet av att sänka alkoholskatterna kraftigt och om ytterligare åtgärder för att öka tillgängligheten, dvs. ytterligare förändringar av Systembolagets verksamhet. I den bok jag har här och som jag utgår från att alla ledamöter i kammaren har begåvats med - själv har jag fått den två gånger - framgår de här ambitionerna tydligt. Nu hör jag uppgifter om att departementet inte vill kännas vid boken. Då är ju detta ett utmärkt tillfälle för socialministern att kommentera innehållet. Är det rätt återgivna tankar? Jag skulle gärna vilja höra socialministern kommentera de här framtidstankarna. Om citaten stämmer är det av stort intresse att höra hur en fortsatt restriktiv alkoholpolitik kan kombineras med sänkta priser och ökad tillgänglighet. Vi ska vara varsamma om orden. Ordet restriktivitet måste stå för ett verkligt sakinnehåll. Man kan inte öka tillgängligheten och sänka priserna och ändå hävda att restriktiviteten har bibehållits. Det får inte bli med restriktiviteten som det blev med bofinken - den kan inte få se ut hur som helst. Jag skulle gärna vilja att socialministern kommenterade framtidens alkoholpolitik utifrån bl.a. de citat som tillskrives socialministern i den här boken. Herr talman! Vänsterpartiet står självfallet bakom alla reservationer vi lagt, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 17 och 30.

Herr talman! Det är i och för sig mycket av det som Rolf tar upp i alkoholpolitiken som kan diskuteras, men jag ska hålla mig till en fråga för att göra det enkelt och tydligt. Rolf Gustavsson framhåller att den svenska alkoholpolitiken är väldigt bra. Sedan berättar han att alkoholen kostar ungefär 100 miljarder, dvs. den siffra som Anders Johnsson anger i sin bok. Det innebär ungefär 11 300 kr per invånare. Han säger också att ungefär 6 000 svenskar dör i det land där vi har denna bra alkoholpolitik. Det finns åtminstone två holländska undersökningar som visar att deras samhällskostnader för alkoholskador ligger på i det ena fallet 1 300 kr per invånare och år och i det andra fallet 300 kr per invånare och år. Netherlands Economic Institute har faktiskt gjort beräkningar som visar att det i stort sett går plus minus noll. På den hearing som vi hade här presenterades siffror från Kanada som visade att där kostar alkoholskadorna 45 miljarder. Med tanke på Kanadas befolkning betyder det en sjättedel av kostnaderna för alkoholskadorna i Sverige. Nyligen publicerades i Frankrike, som förvisso icke har den svenska alkoholpolitiken och dessutom dricker mer än vi, en undersökning som visar att där är samhällskostnaderna per invånare ungefär en sjundedel av de svenska. Canadian Center of Substance Abuse tar också upp hur många som dör i Kanada av alkoholskador. De har angett siffran 6 701 under ett år. Det är alltså ungefär som i Sverige, men man har tre gånger så stor befolkning. Jag skulle vilja fråga Rolf Gustavsson vad som är så bra med en alkoholpolitik som innebär kostnader som är sex sju gånger högre än i andra länder och leder till att dödligheten är tre gånger så stor. Det är något svårförståeligt för mig. Jag tycker att bara det visar att vi borde byta alkoholpolitik.
Herr talman! Jag tror nog att jag även fortsättningsvis vill hävda det faktum att Sverige har en alkoholpolitik som gör att vi har lägre siffror vad avser alkoholrelaterad dödlighet och lägre siffror vad avser direkt alkoholrelaterade sjukdomstillstånd som skrumplever och annat än de flesta andra europeiska länder. Det är ju intressant med jämförelser mellan olika länder. Flaggskeppet för Moderaterna brukar vara Kanada, och Leif Carlson tog också upp Kanada som det stora föredömet. År 1978 genomfördes i Québec en förändring i bestämmelserna om försäljning av vin. Det blev tillåtet att köpa vin i vanliga livsmedelsaffärer. Det finns mycket att säga om det. Men Leif Carlson glömde att tala om att det finns förklaringar till det faktum att totalkonsumtionen inte ökade i Det var nämligen så att under den här tiden, från 1978 och framåt, var det svåra ekonomiska tider för de flesta medborgarna i Kanada. Den främsta förklaringen, som han absolut inte nämnde, var att livsmedelshandeln samtidigt fick höja priset med upp till 16 1⁄2 %.
Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag i hastigheten råkade benämna Rolf Olsson vid fel namn. Jag ber om ursäkt för detta. Men, Rolf Olsson, jag finner det lite anmärkningsvärt att man alltid utgår ifrån att de svenska siffrorna är absolut riktiga. Siffror från andra länder, det må vara Nederländerna, Frankrike eller Kanada, är det fel på. Jag tycker att det är en lite övermaga inställning. Jag tror att det finns skäl att dels gå igenom de här siffrorna ordentligt internationellt, dels ha respekt för dem och kanske inse att den svenska politiken inte är så verkningsfull som vi tror. Det är alldeles riktigt som Rolf Olsson säger att man höjde priserna med ungefär 15 % i Kanada under den här tiden. Men Kanada består ju av flera stater, och där var effekten densamma. Man hade samma ekonomiska problem som i Québec. Trenden i hela Kanada har gått mot en minskning. Det som är intressant att visa är att den ökade tillgängligheten i sig inte föranledde att konsumtionen ökade. Den trend som fanns i hela Kanada med en sjunkande förbrukning var likadan i de områden där man ökade tillgängligheten och bemötte med information. Det berodde kanske lite grann på priserna, men det är inte säkert. Det är så mycket annat som spelar roll. Vi har samma förhållande i Nya Zeeland. Där sjönk förbrukningen med 18 % sedan man hade öppnat supermarkets för vin, fördubblat antalet licenser och kombinerat det med information. Det är ganska väl visat att möts tillgängligheten på rätt sätt har den ingen betydelse. Det är andra saker som påverkar trenderna.
Herr talman! I hela det moderata resonemanget finns det en frontalattack mot totalkonsumtionsmodellen. Jag kan konstatera att det finns en mycket betydande forskning på området som stöder totalkonsumtionsmodellen. Vi ska naturligtvis alltid vara öppna för att diskutera förändringar i samhället och kanske justera vår syn. Men jag vill erinra om att Världshälsoorganisationen, som väl ändå får anses vara en auktoritet på området, har satt upp målet att sänka totalkonsumtionen med 25 % med just totalkonsumtionsmodellen som teoretisk botten. Leif Carlson och jag har tillsammans med andra i utskottet lyssnat på forskare på SBU eller i samband med vår hearing som har sagt att det är totalkonsumtionsmodellen som gäller som främsta förklaringsmodell när det gäller fluktuationer i alkoholkonsumtionen. Jag måste för min och Vänsterpartiets del säga att det finns all anledning att hålla fast vid den modellen.

Herr talman! Den här propositionen, Vissa alkoholfrågor, kan knappast betecknas som det mest genomarbetade aktstycke som presenterats för riksdagen. Propositionen i sig innehåller ett antal förslag på olika områden, t.ex. kriminalisering av förvärv av svartsprit, partihandel med alkoholvaror, ny myndighetsstruktur på alkohol och narkotikaområdet, alkoholreklam och försök med lördagsöppna systembutiker för att nämna några. Om man betraktar propositionen i dess helhet framtonar dock en förberedelse till en EU-anpassning av den svenska alkoholpolitiken, vilket vi beklagar. Trots de senaste årens kraftiga konsumtionsökning av illegal sprit, som bl.a. bekräftas av stora beslag av tull och polis, påstås i propositionen att alkoholkonsumtionen minskat. På sin höjd kan detta betraktas som en spekulation. Verkligheten är troligen en annan. Jag vill nämna några uppgifter som kan vara nyttiga som bakgrundsbeskrivning till den här debatten. Alkoholen är ett av vårt samhälles största ekonomiska och sociala problem. Man beräknar att det finns ungefär 300 000 alkoholmissbrukare i vårt land. Detta innebär att ca 175 000 barn under 18 år lever i familjer med missbruk. Alkoholdebuten går allt längre ned i åldrarna. Alkoholdebut vid tio elva års ålder är inte ovanligt. Alkoholen är även en inkörsport till narkotika. Vi vet att blandmissbruket ökar. Våld och kriminalitet följer ofta i spåren av berusning med alkohol och droger. I Sverige avlider ca 6 000 personer årligen i alkoholrelaterade skador. Alkoholister är också ofta storrökare, vilket inte förbättrar bilden. De totala samhällskostnaderna, som vi här har haft en dialog om som jag är tveksam till, är i alla fall mycket höga. Många kvinnor och barn drabbas av det alkoholrelaterade våldet, ofta i samband med alkoholkonsumtion vid helgerna. I andra europeiska länder har noterats ökade problem med alkoholkonsumtion, särskilt bland ungdomar, och dessa länder funderar nu på att införa mer restriktiva bestämmelser. Jag tror detta är nyttigt att ha med sig i bagaget när man diskuterar svensk alkoholpolitik och antar nya förslag i denna församling. Det hade varit bättre om förslagen i denna proposition tagit sikte på att komma till rätta med de existerande problemen i stället för att man riskerar att nya tillskapas. Innan jag går in på några av förslagen i propositionen vill jag lyfta fram en del allmänna synpunkter som vi kristdemokrater anser bör utgöra och fortsätta att utgöra grunderna i det alkoholpolitiska arbetet. Alkoholpolitiken ska präglas av ett folkhälsoperspektiv där sociala hänsyn ska väga tungt. De instrument som använts har varit detaljhandelsmonopol, prispolitik, åldersgränser och information. Flera forskare stöder också uppfattningen att den svenska alkoholpolitiken har varit verkningsfull. Därför anser vi att man bör vara mycket försiktig vid förändringar och att nya försök bör vara väl underbyggda innan de prövas. Det förebyggande arbetet måste ges högre prioritet. Insatser på de s.k. vita zonerna måste utökas för att bättre komma till rätta med problemen. Till de vita zonerna hör graviditetsperioden, barnens uppväxttid, trafiken och arbetsplatsen. Det är otillfredsställande att 500 barn årligen föds med skador på grund av moderns alkoholbruk under graviditeten, att var femte person som avlider eller skadas svårt i trafiken är alkoholpåverkad och att alkoholbruket bland ungdomar är ett växande problem. Arbetet med attitydförändringar måste förbättras. Bäst effekt får detta arbete om det påbörjas i hemmen som i samverkan med skolan kan skapa ett sunt förhållningssätt till alkohol. Vuxna måste också ta ett större ansvar och föregå med gott exempel. Våra ungdomar berusas lika lätt av legal som av illegal alkohol. Kopplingar mellan tillgänglighet och konsumtion är belagda. Ökad tillgång medför större konsumtion. Därför bör varje beslut om ökat utbud vägas noga innan det genomförs. Herr talman! Vi har reserverat oss på ett antal punkter, men jag avgränsar mig till att kommentera en del av förslagen i propositionen. Vi kristdemokrater ser positivt på förslaget att kriminalisera handel och innehav av illegal sprit. Det är dock viktigt att beslutet efter en tid följs upp med en utvärdering om konsekvenser och efterlevnad av lagen. Vi tror dock inte att detta enkom löser problemet med ungdomsfylleriet, som antyds i propositionen. Därtill fordras många andra åtgärder. Ett glädjeämne, som vi alla gläds åt, är att utskottet återvisar regeringens förslag om samarbete med OAS i sin nuvarande föreslagna utformning. Det är, som det nu ser ut, oacceptabelt. I propositionen föreslås att en organisationskommitté tillsätts för att bereda ett förslag om en ny myndighetsstruktur på alkohol och narkotikaområdet. Senare ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag i frågan. I praktiken innebär detta att regeringen vill att riksdagen ska ställa sig bakom ett löst skisserat förslag som är svårt att överblicka. Detta har också påpekats av remissinstanserna. Vi avvisar förslaget och anser att regeringen bör återkomma när man har ett färdigt förslag att lägga fram för denna kammare. Detsamma gäller förslaget om överföring av uppgifter från Alkoholinspektionen till bl.a. skattemyndigheten. Överföring av uppgifter från en myndighet till en annan medför inte att behoven försvinner. Motsvarande kompetens och resurser behövs ju då vid den nya myndigheten. Något sådant har man inte beaktat i förslaget. Vi anser därför att regeringen bör återkomma när man har klart för sig vilka förändringar man önskar på hela området och vilka konsekvenser förslagen får. Dessa bör dessutom bisträckas med resursförstärkningar. Förslaget om försök med lördagsöppna butiker tycks vara det enda systemskifte som denna regering hittills mäktat med. Det är beklagligt att det sker på det minst önskade området. Det svenska samhället lider inte av brist på alkohol. Snarare är det så att det konsumeras för mycket och dessutom ofta koncentrerat till helger. Det underlag som propositionen lutar sig mot talar snarare för ett bibehållande av lördagsstängda systembutiker. 80-90 % av de tillfrågade anser inte att de haft några olägenheter av att inte kunna handla på lördagar. De som är mest positiva till förslaget är storkonsumenter. Det tycks snarare som om det bakomliggande motivet till förslaget är ett försök att infria socialministerns löfte om lördagsöppna butiker. Därför tar man i propositionen sikte på de siffror som talar för att svenska folket önskar lördagsöppna Systembutiker. De sociala skälen och solidariteten med dem som lever med alkoholens baksida borde leda till en helt annan slutsats. Häromdagen meddelades att Systembolagets försäljning ökat med drygt 10 % under årets första nio månader. Detta tyder inte på svårigheter med tillgängligheten. Om Systembutikerna öppnas på vardagskvällar och dessutom på lördagar pekar mycket på en konsumtionsökning, tvärtemot totalkonsumtionsprincipen som vi alla är överens om och som hittills utgjort en viktig del i svensk alkoholpolitik. Propositionen föreslår också att fler butiker med begränsat sortiment öppnas, vilket förstärker farhågorna om en volymökning. Om riksdagen godkänner förslaget riskerar redan utsatta grupper att drabbas ännu hårdare. Kristdemokraterna säger därför nej till regeringens båda förslag vad gäller fler och lördagsöppna Systembutiker och hoppas att riksdagsmajoriteten gör detsamma. Herr talman! Vi står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 4 och 30.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 10 och 30, men står självfallet även bakom övriga reservationer som Centerpartiet, ensamt eller gemensamt med andra partier, anfört. Herr talman! Regeringens förslag om olika alkoholfrågor, som vi behandlar i dag, känns lite grann som ett hopplock. Det är mycket text, men få konkreta förslag. Samtidigt vill regeringen driva igenom beslut om t.ex. avskaffandet av partihandelstillstånden som, enligt Centerpartiets uppfattning, hör hemma i en total översyn av alkoholpolitiken. Mitt intryck är att ivern att få öppna Systemet på lördagarna, om än i begränsad omfattning, gör att propositionen ska fram och drivas igenom i riksdagen. Centerpartiet säger nej till lördagsöppna Systembutiker. Vi vill inte utsätta familjerna, barnen och kvinnorna för alkoholpolitiska experiment. Det är oansvarigt! Det förvånar mig inte ett dugg att moderaterna ställer sig på samma linje som socialdemokraterna beträffande lördagsöppet - man kommer ju en bit på väg. Däremot förbryllar det mig och säkert många andra att man i Folkpartiet av alla kan ha svängt så till den milda grad att man t.o.m. vill gå längre än regeringen i fråga om att öka tillgängligheten till alkohol under helgerna. Var finns vardagssolidariteten, socialdemokrater, moderater och folkpartister? Efter många diskussioner med bl.a. socialarbetare och poliser och efter samtal med kvinnor vars män är missbrukare är jag övertygad om att Centerpartiets linje är den mest humana. Den olägenhet som det innebär för vanliga alkoholkonsumenter bör vägas mot den frid som kan uppstå i ett hem som är plågat av missbruk. Vardagssolidaritet är vad det handlar om! Syftet med den svenska alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar genom att minska totalkonsumtionen. Centerpartiet anser att det är mycket angeläget att vidmakthålla syftet med den svenska alkoholpolitiken, och vi anser också att Sverige ska ha en hög ambitionsnivå inom det alkoholförebyggande arbetet. Centerpartiet anser att vi fortsatt ska ha en restriktiv alkoholpolitik, med insikt om sambandet mellan den totala alkoholkonsumtionen och alkoholskador och att ökad tillgänglighet ökar konsumtionen. Den svenska alkoholpolitikens förutsättningar har förändrats under senare år, främst genom EU medlemskapet. Distributionsmonopolet har upphävts, men försäljningsmonopolet är bibehållet. Instrumenten för att minska konsumtionen behöver både förfinas och förändras i takt med att omvärlden förändras. Våra vanor börjar likna övriga Europas. Svenskarna konsumerar alkoholsvagare drycker, vilket i och för sig är bra. Samtidigt visar undersökningar i bl.a. Stockholm att konsumtionen bland ungdomar under vardagar blir allt vanligare, vilket på sikt ökar riskerna för alkoholskador. Minskningen av Systembolagets starkspritsförsäljning ska självfallet vägas mot en kraftig ökning av svartspriten, hembränt och smuggel. Polisens och tullens insatser för att hindra framställning och smuggel måste självfallet intensifieras. Herr talman! Sverige förhandlade sig till ett undantag från EU:s gemensamma införselregler. Enligt direktivet ska undantaget gälla till den 30 juni 2000, då en översyn av undantaget ska göras. Centerpartiet har samma uppfattning som regeringen, nämligen att Sverige måste få behålla undantaget. I annat fall ökar sannolikt konsumtionen av alkohol. Det skulle även bli svårare att upprätthålla en hög prisnivå utan det svenska undantaget. Centerpartiet kan inte ställa sig bakom att partihandelstillstånden tas bort. Frågan är inte tillräckligt genomtänkt, vilket styrks såväl av information från företrädare från Alkoholinspektionen som av att kompletterande material och förslag från departementet kommit till utskottet i sista stund. Centerpartiet anser att tillsynsfunktioner m.m. och förändringar av Alkoholinspektionens funktion och uppgifter bör behandlas i ett beslut om den samlade alkoholpolitiken. Det är anmärkningsvärt att regeringen nu helt plötsligt anser att den kommersiella handeln utanför detalj och serveringsledet inte har någon betydelse från alkoholpolitisk synpunkt. Behovet av övergripande kontroll av alkoholhanteringen inom partihandelsledet har väl snarare ökat än minskat genom EU inträdet, de öppna gränserna och den kriminalitet som onekligen finns. Alkholinspektionen fyller en viktig roll. Den bör vara kvar åtminstone tills vi vet att vi har något bättre. Ett argument som förs fram för att försämra alkoholkontrollen är EG-domstolens dom i det s.k. Franzénmålet. Helt klart går dock regeringen betydligt längre än vad EG-domstolen krävt. I enlighet med vad företrädare för Alkoholinspektionen har anfört anser Centerpartiet att partihandelstillståndens vara eller icke vara bör behandlas i ett beslut om den samlade alkoholpolitiken. Herr talman! Centerpartiet anser att Sverige bör följa de etiska principer och den handlingsplan som under 1995 har antagits av de europeiska länderna inom WHO. Jag ska inte redovisa vad WHO dokumentet omfattar utan vill bara betona betydelsen av att överenskommelsen följs även i Sverige. Sverige bör intensifiera arbetet för att minska alkoholkonsumtionen inom hela EU-området. En nödvändig och grundläggande åtgärd är att ställa krav på statistik som är jämförbar mellan EU-länderna. Statistikuppgifter för t.ex. alkoholrelaterade dödsolyckor i trafik är nu totalt missvisande vid länderjämförelser. För trovärdigt beslutsunderlag och för erfarenhetsoch kunskapsutbyte är det viktigt att regeringen inom EU arbetar för att få fram tillförlitligt statistikmaterial, i första hand om alkohol och trafik. Vi vet vilka fruktansvärda konsekvenser alkohol i trafiken kan få. Oskyldiga människor dödas eller lemlästas. Enligt beräkningar vid Vägverket görs det varje dag i vårt land 10 000-15 000 bilresor med alkoholpåverkade förare. Det är ungefär det antal fall som polisen påträffade under hela 1998. Ska vi i någon mån leva upp till det trafiksäkerhetsmål som riksdagen antagit, den s.k. nollvisionen, är det nödvändigt att polisen i större utsträckning prioriterar trafiknykterheten. Herr talman! Utöver trafiken finns det fler områden som helt riktigt prioriteras: alkoholfria arbetsplatser, ungdomsmiljöer, graviditetsperioden etc. Det är mycket viktigt med förebyggande insatser. Den tid med vilken vi kan skjuta upp alkoholdebuten bland våra ungdomar är guld värd. Många ungdomar debuterar med folköl. Folkölet är lättillgängligt, och ålderskontrollen varierar. Centerpartiet anser att handlare som avser att sälja folköl bör få skyldighet att anmäla detta till kommunen, som i sin tur bör ha möjlighet att ta ut en mindre avgift för att täcka kostnaden för tillsynen. Av Centerpartiets motion framgår att vi inte kan ställa oss bakom förslaget om att OAS ombildas till en allmännyttig ideell förening. Som tidigare talare har sagt tycker även vi att samarbetet är bra, dock inte formen för samarbetet. Det blev även ett enigt utskotts uppfattning, vilket jag tycker är bra. Man kan inte nog betona betydelsen av det förebyggande arbete som bedrivs på det lokala planet, inom primärvården, socialtjänsten, polis, skola, fritis osv., nykterhetsorganisationer och andra ideella organisationer ej att förglömma. Föräldraansvaret är grundläggande och måste stödjas. Det är nödvändigt att prata ihop sig om ett gemensamt förhållningssätt och att erbjuda bra uppväxtmiljöer. Ju fler alkoholfria ungdomsmiljöer, desto bättre. Herr talman! Bästa sättet att långsiktigt minska alkoholens skadeverkningar är nog att vi får en attitydförändring bland våra ungdomar. För detta har vi ett gemensamt ansvar. Låt oss ta det ansvaret.

Herr talman! I Sverige accepterar vi två droger, alkohol och nikotin. De får säljas legalt, medan i princip alla andra droger är förbjudna annat än för medicinskt bruk. Detta är fallet trots att vi vet att både alkohol och nikotin kan vara starkt vanebildande och skadliga både för den som brukar och för den som missbrukar dessa droger. Konsekvenserna är väl kända: stora kostnader för sjukvården, stora kostnader för övriga samhället och inte minst när det gäller alkohol mycket stora följdverkningar även för andra människor, exempelvis i form av våld av olika slag. Mot denna bakgrund anser Folkpartiet liberalerna att det är självklart att det ska finnas begränsningar i den enskildes frihet när det gäller dessa droger. I dag behandlar vi alkoholpolitiken, och jag ska därför hålla mig till den, även om det finns ett mycket klart samband mellan olika typer av droger. Herr talman! Den svenska alkoholpolitiken har en lång tradition. Den går tillbaka ända till 1494, då Sten Sture utfärdade förbud mot att bränna och försälja brännvin för något annat ändamål än kruttillverkning! Den svenska alkoholpolitiken har syftat till att minska alkoholmissbruket och präglats dels av beskattning samt reglering av partihandel, detaljhandel, utskänkning och prissättning, dels av insatser inom hälsooch sjukvård samt socialtjänst av såväl förebyggande som rehabiliterande karaktär. Den svenska alkoholpolitiken har vunnit gehör utomlands. I många länder börjar man ta alkoholproblemet på större allvar. Världshälsoorganisationen, WHO, har antagit en alkoholpolitisk aktionsplan som ger ett mycket starkt stöd för de principer som den svenska alkoholpolitiken vilar på. Folkpartiets grundläggande inställning är att marknadsekonomi och näringsfrihet inte är ett självändamål, utan till för konsumenternas skull. Men från grundläggande principer kan det ibland behöva göras avsteg. Det gäller bl.a. beroendeskapande produkter, vars konsumtion kan leda till ett sådant beroende att medlet ifråga tar makten över den enskildes fria vilja. Konsumtionen leder med andra ord till ofrihet. Liberaler har alltid ansett att friheten är begränsad och att det sociala ansvaret för sig själv och sina medmänniskor är ett förhållande som inskränker en annars ohämmad personlig frihet. Det är den ideologiska grunden för Folkpartiets restriktiva politik mot droger. Men det är också naturligt för ett liberalt parti att vara berett att ompröva inslag i den restriktiva alkoholpolitiken, om det kan göras gällande att samma mål kan uppnås på annat sätt, med mindre ingrepp i konsumenternas frihet. Det är viktigt att den restriktiva politiken utövas med vederbörlig hänsyn till konsumenternas legitima krav på service. Ett exempel på detta är Systembolagets sortimentspolitik och varuinformation. Vi slår därför vakt om Systembolagets monopol på alkoholförsäljningen. Herr talman! Regeringens förslag med ökat öppethållande i Systembolagets butiker är ett förslag som vi stöder vad gäller ökat öppethållande måndag till fredag. Den försöksverksamhet som regeringen föreslår med lördagsöppet i systembolagsbutiker i vissa regioner stöder vi däremot inte. Vi ser problem med den försöksverksamheten. Den kan leda till att vi får en "intern gränshandel" i Sverige. Vi anser att det vore bättre att butikerna öppnas i hela landet under en prövotid. Det ska kompletteras med en kontinuerlig uppföljning av vad som händer när det gäller förekomsten av misshandel och skadegörelse, men också andra alkoholrelaterade skador. Den här uppföljningen bör planeras innan lördagsöppet införs och starta omedelbart när prövotiden inleds. Visar utvärderingen att de sociala effekterna blir oacceptabla, ska en omprövning av öppethållandet ske. Det är svårt att göra jämförelser med de utvärderingar som gjordes när lördagsstängningen genomfördes. Det har hänt väldigt mycket under dessa år. Hembränning och inte minst försäljningen av svartsprit har ökat. Alkoholkonsumtionsmönstret har förändrats, dels dricks i dag mindre starksprit, dels har alkoholkonsumtionen på restauranger och pubar ökat väsentligt under dessa år. Det finns därför anledning att genomföra en försöksverksamhet med lördagsöppet och, som jag tidigare sade, se till att denna verksamhet verkligen prövas och utvärderas och att en omprövning av beslutet ska kunna ske. Det jag nu har sagt får också vara ett svar på Kenneth Johanssons funderingar kring Folkpartiets alkoholpolitik. Herr talman! Mot propositionen, som vi tyvärr tycker är halvfärdig på de flesta andra områden än just förslaget om lördagsöppet, har vi från Folkpartiet en hel del invändningar. Det hade varit bra om regeringen väntat in de pågående utredningarna på området och i stället lagt fram en fullständig proposition om Sveriges alkoholpolitik. Jag vill nu ta upp de invändningar som Folkpartiet har mot propositionen. En av huvudprinciperna inom den svenska alkoholpolitiken har sedan länge varit att begränsa och kontrollera privata kommersiella intressen. Det var därför det fram till Sveriges inträde i EU år 1995 fanns statliga monopol för en mycket stor del av alkoholbranschen. Det enda monopol som blev kvar, med EU:s accepterande, var Systembolaget. I samband med detta inrättades Alkoholinspektionen, och systemet med partihandelstillstånd infördes. Regering och riksdag underströk vikten av detta alkoholpolitiska system, liksom behovet av en kraftfull tillsyn. Nu frångår regeringen detta och föreslår att denna alkoholpolitiska kontroll avskaffas. Det är uppseendeväckande att regeringen anser att den kommersiella handeln utanför detalj och serveringsleden inte har några alkoholpolitiska förtecken. Nu vill regeringen ersätta systemet med partihandelstillstånd med att alla företag som så önskar ges rätt att bedriva partihandel med alkoholdrycker om de uppfyller vissa förutsättningar i alkoholskattelagen. Alkoholinspektionen föreslås avskaffad som självständig myndighet, kvar blir endast skattekontrollen. Folkpartiet anser att denna förändring inte ska genomföras. Det finns för närvarande ca 350 företag på marknaden, och marknaden är fortfarande instabil. Att ta bort den alkoholpolitiska kontrollen och uppföljningen av denna verksamhet kommer att få negativa konsekvenser. Det blir lättare för oseriösa företag att agera på ett sätt som motverkar det sociala ansvarstagande som bör vara centralt för vår alkoholpolitik. Det kan t.ex. gälla risker för otillbörlig marknadsföring eller läckage i form av otillbörlig detaljhandel. Alkoholinspektionen med dess kontroll och tillsynsverksamhet fyller en viktig funktion. Med tillståndsprövning, inspektionsbesök, rapporter och kontakter med branschsammanslutningar och myndigheter kan Alkoholinspektionen få insyn i verksamheten, samla in statistik, påverka utvecklingen och hävda det sociala ansvar som är grunden för alkoholpolitiken. Att ersätta Alkoholinspektionens verksamhet med den prövning som särskilda skattekontoret gör är inte tillräckligt. Denna prövning syftar enbart till att försäkra att staten får in skatt, vilket i och för sig är viktigt, men den alkoholpolitiska prövningen och tillsynen försvinner. På den här punkten har regeringen gått betydligt längre än EG-domstolen krävt. EU har inte krävt att den totala centrala svenska alkoholkontrollen ska avskaffas. Hela det här förslaget är ett exempel på att propositionen är ett hastverk, och frågan borde ha lämnats tillbaka till utredningen så att ett mer genomarbetat förslag hade kunnat tas fram. Vi motsätter oss alltså förslaget vad beträffar Alkoholinspektionen. Herr talman! Folkpartiet har tidigare framfört och framför återigen i vår motion att vi anser att den statliga alkoholsortimentsnämnden har tolkat sitt uppdrag så att produkter som får säljas i ett annat EU-land också måste få säljas i Sverige. Det är långt ifrån säkert att denna tolkning är riktig. Som det nu är framstår andra EU-länder som mer aktiva när det gäller att ifrågasätta produkter som alkoläsk än Sverige. Därför behövs en tydligare instruktion till alkoholsortimentsnämnden, alternativt att den ersätts av prövning i allmän domstol, som gör det möjligt för Systembolaget att säga nej till produkter som bedöms innebära särskilda risker. Beträffande gåvoförsändelser av spritdrycker, vin och starköl föreslås det i propositionen att de ska tillåtas. Bedömningen av försändelsens status, om det är en gåvoförsändelse eller en postorderförsändelse, ska tillsammans med ålderskontroll göras av Tullverket. Rätten till införsel av gåvoförsändelser ska endast gälla enstaka försändelser och enstaka flaskor från en enskild person till en person som har fyllt 20 år. Vilka regler som ska gälla vad beträffar intervaller mellan försändelserna anges inte och inte heller hur kontrollen av verksamheten ska gå till. Enligt vår mening innebär regeringens förslag uppenbara risker för missbruk. Tullen saknar resurser att klara en rimlig kontroll av verksamheten. Risken är stor för en förtäckt postorderverksamhet med alkoholdrycker. Om gåvoförsändelser ska kunna tillåtas anser vi att det är Systembolaget som ska svara för utlämnandet av dessa. Så sker i dag. Butikerna kan då svara för en effektiv ålderskontroll, som Systembolaget redan i dag är bra på. Systembolaget har också möjlighet att informera Tullen om man misstänker att reglerna för gåvoförsändelser missbrukas. Att EU kommissionen i den formella underrättelsen motsätter sig en sådan här lösning innebär inte att Sverige utan vidare måste acceptera detta. Herr talman! Det finns många vägar att gå runt ett reklamförbud. Reklamen lämnas åt bryggeriernas självsanering. Här borde det ske en uppstramning. Både den alkoholpolitiska kommissionen och Alkoholreklamutredningen har lämnat förslag på hur det här ska kunna gå till. Konsumentverket har för närvarande ansvaret för övervakningen av alkoholreklamen. Folkpartiet anser att den övervakningen måste effektiviseras och att ansvaret för övervakningen av reklamen flyttas från Konsumentverket till den myndighet som får tillsynsansvaret över alkoholen och dess hantering. Herr talman! Den inriktning av Folkhälsoinstitutets verksamhet som regeringen föreslår går i rakt motsatt riktning mot den som Folkpartiet förespråkat och fortfarande förespråkar genom att institutet ska ombildas till en myndighet med tydligare uppgifter av stabsmyndighet på folkhälsoområdet. Vidare ska Alkoholinspektionens och Läkemedelsverkets tillsynsuppgifter föras dit. Vi anser att dessa tillsynsuppgifter bättre hör hemma hos Socialstyrelsen än i ett folkhälsoinstitut, och vi yrkar avslag på regeringens förslag om Folkhälsoinstitutets framtida roll och ansvar. Herr talman! Enligt propositionen ska Folkhälsoinstitutets roll när det gäller den externa alkoholinformationen begränsas kraftigt. Informationen ska i stället i större utsträckning överlåtas på organisationer och andra organ. Staten ska i fortsättningen fungera som en kompetent beställare och tillhandahålla medel för informationsinsatser som andra utför. Ett led i detta är en permanentning av Oberoende alkoholsamarbete, OAS, som en allmännyttig ideell organisation. Det är bra att ett enigt socialutskott avvisar förslaget, markerar att det inte är en lämplig form för samarbete och ger regeringen i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till riksdagen. Herr talman! Jag vill samtidigt framhålla att socialutskottet har skärpt skrivningen vad gäller de förestående översynsförhandlingarna med EU i enlighet med bl.a. Folkpartiets förslag. I betänkandet framgår att målsättningen med nu förestående översynsförhandlingar är att Sverige ska behålla nuvarande införselregler. Det är bra! Herr talman! Det finns ytterligare några angelägna frågor som jag vill ta upp. De kvinnliga alkoholisterna är en heterogen grupp. Det finns könsspecifika skillnader mellan manliga och kvinnliga alkoholister - psykologiskt, psykiatriskt, medicinskt och socialt sett. Det är därför viktigt att dessa kunskaper tas till vara i vård och rehabilitering så att vård och behandling kan anpassas till kvinnors specifika behov. Forskningen börjar nu också kunna ge svar på varför en del människor utvecklar beroende till och missbruk av ämnen som tobak, alkohol, narkotika och vissa läkemedel. Det finns gemensamma mekanismer som leder till drogmissbruk och även andra tvångstillstånd, t.ex. spelberoende. Folkpartiet tycker att det är bra att alkohol och drogforskningen nu stärks genom inrättandet av ett centrum för alkohol och drogforskning vid samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Eftersom mekanismerna bakom beroende av olika ämnen och bakom vissa tvångsbeteenden har ett samband - som jag tidigare nämnt - anser vi att detta centrums forskningsansvar bör vidgas till att omfatta hela fältet. Herr talman! Rolf Olsson ställde en fråga till socialministern om boken om alkoholkultur. Jag har sett en skriftlig fråga till socialministern. Jag har ingenting emot att få ett svar på denna fråga i kammaren i dag. Herr talman! Avslutningsvis vill jag betona - trots att jag har framfört kritik och fogat reservationer till betänkandet - att det i Sveriges riksdag finns en stor majoritet för en fortsatt restriktiv alkoholpolitik. Det är egentligen endast Moderata samlingspartiet som har gjort stora avsteg från denna politik genom att bl.a. föreslå sänkt åldersgräns för inköp till 18 år, ett avskaffande av Systembolagsmonopolet och fritt distansköp från annat EU-land för privat bruk och att förslaget om kriminalisering av innehav och köp av illegal sprit avslås. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga mina reservationer till betänkandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 11.
Herr talman! Jag har en fråga till Kerstin Heinemann. Jag tror inte att jag är ensam om att förvånas över Folkpartiets omsvängning i fråga om lördagsöppet. Jag vill gärna höra Kerstin Heinemanns förklaring om hon tror att konsumtionen av illegal sprit kommer att minska när man vill öppna systembutikerna i hela landet. Tror verkligen Kerstin Heinemann att konsumtionen av både den legala och den illegala spriten kommer att minska med hjälp av ert förslag?
Herr talman! Folkpartiet tror inte att detta är lösningen på problemet med svartspriten och den illegala införseln. Men vi anser ändå att vi i det här läget bör införa en försöksverksamhet som ska utvärderas ordentligt. Den ska stoppas omedelbart om den får oacceptabla konsekvenser.
Herr talman! När jag hör Kerstin Heinemann prata mot moderaterna får jag en känsla av ambivalens. Den ena minuten är hon restriktiv, och i nästa minut ska ett försök göras som går längre än regeringens förslag. Folkpartiet har länge omfattat sig av en kultur med ett folkhälsoperspektiv vad gäller nykterheten. Jag hade hoppats att Folkpartiet skulle stå kvar vid detta. Jag hoppas att det ännu finns möjlighet för Folkpartiet att ändra sig i frågan.
Herr talman! Om Lars Gustafsson hade lyssnat lite grann på mitt anförande, hade det varit klart att Folkpartiet fortfarande står för en mycket restriktiv alkoholpolitik. Vi har ett undantag, nämligen att vi har sagt att det ska vara en försöksverksamhet med öppethållande i hela landet. Vi befarar att det föreslagna försöket i vissa områden kommer att få sådana effekter på grund av intern gränshandel att det inte går att utvärdera försöket på ett vettigt sätt. Därför anser jag att det är bättre att ha försöksverksamheten i hela landet än i begränsade områden.
Herr talman! Jag har lyssnat på anförandet, och jag har läst reservationen. Jag respekterar Folkpartiets ställningstagande att man vill gå längre än regeringen när det gäller systembolagens öppethållande under helgerna. Men jag vill ställa någon fråga på det området. Ser inte Folkpartiet riskerna med att ökat öppethållande ökar tillgängligheten och ytterst ökar skadorna i redan svaga grupper? Jag tror att Folkpartiet ser riskerna, annars skulle man inte vara mån om en utvärdering. Vad förväntar sig Folkpartiet av den utvärdering som ska göras om detta förslag går igenom? Var går gränserna för vad som kan vara acceptabelt? Hur många familjer, hur många fler missbrukare ska vi acceptera innan vi kan säga att försöket är lyckat eller misslyckat?
Herr talman! Kenneth Johansson väljer att se vårt förslag om lördagsöppet som ett steg längre än vad regeringen har föreslagit. Vi ser det inte så. Vi ser det som att vi vill genomföra en försöksverksamhet med lördagsöppet som är bättre att utvärdera och kontrollera än regeringens förslag. Det är därför som vi har lagt fram det här förslaget. Kenneth Johansson frågar om hur många misshandelsfall osv. som vi vill tillåta. Vi har inte suttit och kalkylerat antalet och begränsningen. Det är helt självklart att om vi ser en ökning måste åtgärder vidtas för att stoppa ökningen. Kenneth Johansson går i sin argumentation tillbaks till det som hände vid utvärderingen av lördagsstängningen. Vi som deltog vid det seminarium som Socialdepartementet arrangerade för en tid sedan fick inga klara belägg för de siffror som har figurerat. Det har varit svårt att utvärdera dem. Forskarna har inte kunnat visa på någonting. Jag har i mitt anförande gjort klart att vi vill ha försöksverksamheten, men vi vill att den nogsamt följs upp. Verksamheten ska starta från den dag lördagsöppet startas, och den ska följas upp hela tiden.
Herr talman! För mig är det klart att om man vill bedriva försök i hela landet må det vara mer utsträckt än om försöken genomförs i delar av landet. Därför konstaterar jag att Folkpartiet vill gå längre i den delen. Sedan var det frågan om försöket leder till en ökning av konsumtionen. Efter alla de samtal och kontakter jag har haft är det klart att om tillgängligheten ökar leder den till en ökning av konsumtionen. Sedan kan det vara en diskussion om hur stor ökningen kommer att bli. Det räcker med att konstatera att en ökning är ett tragiskt utfall av en alkoholpolitisk försöksverksamhet.
Herr talman! Hur ska man kunna utvärdera en försöksverksamhet i ett begränsat område? Ska man registrera inresande, och ska man titta på om konsumtionen ökar i deras hemkommuner? Det är en fullkomlig omöjlighet att göra en ordentlig utvärdering av en sådan begränsad försöksverksamhet. Det är därför vi har lagt fram vårt förslag. Det handlar inte om att gå längre, utan det handlar om att få ett bättre underlag för att genomföra en försöksverksamhet.

Herr talman! De flesta av oss har fått en mängd brev och telefonsamtal med anledning av proposition 134, den proposition som ligger till grund för det här betänkandet. Många har föreslagit att vi borde kasta propositionen i papperskorgen. De allra flesta brev och telefonsamtal har enbart handlat om lördagsöppet och om OAS, Oberoende alkoholsamarbetet. Alla utom en som har varit i kontakt med mig har varit kritiska mot regeringens förslag. Det var en man som ville att Systembolaget skulle vara öppet sju dagar i veckan, för han klarade inte av att handla på fredagarna så att det räckte hela helgen. Det är den ende som har hört av sig som haft den åsikten. Till dem som jag har varit i kontakt med har jag sagt att jag inte tycker att propositionen hör hemma i papperskorgen. Det finns speciellt ett förslag som jag tycker är mycket bra, och det är förslaget som borde ha kommit redan på den tiden när det blev förbjudet att tillverka egen sprit. Det är lagstiftningen som gör det olagligt att förvärva och inneha tillverkad mäsk och svartsprit. De som bryter mot lagen döms till böter eller fängelse i högst två år. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det här är en viktig och bra förändring, som borde välkomnas av alla som själva inte befattar sig med den här sortens produkter. Vi vet ju att den hembrända spriten är ett stort problem och att det är missbrukare och ungdomar som i första hand är kunderna. När vi nu får den här lagen är det också viktigt att böterna blir så väl tilltagna att alla uppfattar att samhället ser det här som ett allvarligt problem. Det får inte bli som när det gäller smugglingen, att ringa varusmuggling är billigare än att missa att betala parkeringsavgiften. Då sänder man fel signaler. Signalerna måste vara tydliga: Vi ser allvarligt på köp och innehav av illegal sprit. Det är viktigt att de lägsta böterna har en sådan nivå att de som vill köpa svartsprit verkligen tänker sig för både en och två gånger. Det är också viktigt att se till att polisen och tullen får möjligheter att förbättra sina insatser för att komma åt den illegala alkoholen. Vad som förvånar mig är att Moderaterna motsätter sig förslaget att kriminalisera köp och innehav av hembränt. Ni moderater har t.o.m. reserverat er mot lagändringen. Ni är ju ett parti som värnar om lag och ordning och trygghet på gator och torg. Det är ju ett känt faktum att våld och andra brott till största delen hänger ihop med alkoholförtäring. Tror ni inte att det är så? Eller tycker ni att det är viktigare att vara alkoholliberal än att minska våldet? Är det här en prioriteringsfråga för er? Herr talman! Den största frågan i det här betänkandet är försöket med lördagsöppet på Systembolaget. Det är den fråga som med all rätt engagerat folk och som mött de flesta protesterna. Jag har svårt att förstå varför Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet är så angelägna om att genomföra prov med lördagsöppet. Jag har inte hört något krav från folket om lördagsöppet. Mig veterligen är det ingen grupp som har uppvaktat oss och krävt lördagsöppet. Min fråga till Socialdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet måste bli: Vem har kommit med kravet på lördagsöppet till er? Vem ställer ni upp för när det gäller lördagsöppet? Lördagsöppet är heller inte gratis. Systembolaget ska ha folk ute en extra dag, och det kostar pengar. Det ska finansieras, och tanken måste då vara att det här ska vara en lönsam affär. Man räknar förmodligen med att sälja mer, och det är säkerligen inte bara en kompensation för minskade köp av svartsprit. Det talas också om att man ska ha många fler systembutiker, och det innebär att tanken måste vara att man förväntar sig att sälja mer. Man har ju inte varit öppen för service och räknar med att folk som handlar på vardagarna ska flytta sina inköp. När det gäller att ha öppet vardagskvällar anser vi att när man nu får möjlighet att ha öppet på kvällstid på fredagar borde man också kunna avstå från att ha lördagsöppet inför storhelger. Jag tycker att man kan jämföra det här försöket med det förslag som dyker upp då och då som handlar om fartgränsen på vägarna. När olyckstalen minskar på vägarna kommer alltid någon och föreslår att vi kanske skulle tillåta högre fart igen och prova. Jag känner att det här provet också är så; man ska prova. Men när man gör de här proven händer det också någonting. Hur många fler döda är man beredd att acceptera? Hur många fler brott och hur mycket mer misshandel kan man acceptera innan man avbryter experimentet? Och hur kan man mäta en ökning? Jag har svårt att förstå det. Är det okej om ökningen är marginell? Kan vi acceptera att några fler blir misshandlade och dödade eller att det blir några fler brott? I så fall måste vi också kunna acceptera att det är nära anhöriga till oss som blir drabbade. Men oftast tänker vi inte så, utan vi ser det så att det händer i periferin. Låt oss avstå från förslaget om lördagsöppet! Med tanke på de signaler som socialministern har skickat ut förstår alla att det här bara är ett första steg på en alkoholliberalare väg, som många av oss inte vill ha. Herr talman! Ett annat förslag som vi i Miljöpartiet tycker är dåligt är att öppna möjligheten att skicka gåvoförsändelser med sprit, vin och starköl. Det ska vara möjligt både från EU-land och från tredje land. Här öppnar Socialdemokraterna och Moderaterna en ny möjlighet, där alkohol på ett okontrollerbart sätt kan föras in i landet. Precis som om vi inte har nog med problem med det fiffel som förekommer med alkohol, som redan i dag flyter in över gränserna! Av folkhälsoskäl borde vi tillsammans ha försökt stoppa det här påhittet. Om det nu är så att det är omöjligt att påverka EU i en sådan här fråga borde regeringen åtminstone ha lyssnat på Miljöpartiet, Systembolaget ska vara utlämningsställe för gåvoförsändelserna. Då hade det åtminstone funnits en möjlighet att få en rimlig kontroll av de här försändelserna. Jag måste ställa en fråga: Varför öppnar ni möjligheten att sända gåvopaket från tredje land? Det är väl knappast något som EU tvingar oss till. Varför skapar ni så många nya möjligheter på alkoholområdet? Vill ni ha en ökad eller minskad alkoholkonsumtion? Tvivlar ni på att våld och andra brott hänger ihop med alkoholförtäring? Vilka alkoholliberala krafter ligger bakom förslagen i betänkandet? Är det de uttalanden som socialministern gjort i medierna och i boken om alkoholkultur som givit alkoholliberalerna vind i seglen? Har samarbetet med OAS haft sin betydelse? Det är frågor man kan ställa sig. Herr talman! Vi har talat om lördagsöppet på prov på Systembolaget, de vuxnas butik. Då tycker jag också att det är nödvändigt att ta upp ett annat viktigt problem, en fråga som borde diskuteras och som borde engagera många fler. Det är försäljningen av folköl, barnens och ungdomarnas berusningsdryck, som de har tillgång till dygnet runt, året runt, på de flesta orter i landet och där kontrollen inte är något att skryta med. Är inte affären öppen så är bensinmacken öppen. Som vi har hört dricker ungdomar öl inte därför att de tycker att det är gott utan för att berusa sig. I Miljöpartiet anser vi att det måste bli en förbättring när det gäller folkölet. Vi anser att det ska fordras tillstånd för försäljning av folköl och att ett sådant tillstånd ska kunna dras in vid missbruk, dvs. vid försäljning till ungdom under 18 år. Det är viktigt att det ställs hårda krav på dem som säljer folköl, och vi anser att kommunerna ska ges möjlighet att ta ut tillstånds och tillsynsavgift. Det är också viktigt att ett tyngre ansvar läggs på handlarna. I dag kan en enskild kassörska bli fälld för försäljning till minderåriga, medan den som äger butiken helt slipper undan sitt ansvar. Det tycker inte vi är acceptabelt. Socialministern har uttalat att vi inte har någon kontroll över vad unga människor dricker. Men att folkölet är ett av de vanligaste berusningsmedlen för ungdom är känt. Socialministern! När får vi kontroll på de butiker där ungdomen köper sin berusningsdryck? Vi anser också att Alkoholinspektionen ska ha ett ökat ansvar för alkoholområdet i stället för ett minskat, som den nu får, som vi ser det. Herr talman! Självklart står jag bakom alla mina reservationer i det här betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 17 om utlämningsställen för gåvoförsändelser innehållande spritdrycker, till reservation 30, som innebär avslag på regeringens förslag till lördagsöppet, och till reservation

Herr talman! Thomas Julin ställde en fråga till mig om varför vi går emot en kriminalisering av innehavet. Det är just därför att vi har respekt för lagarna. Lagar är något mycket viktigt. Det är ett mycket stort ingrepp när man förbjuder någonting. Det kan vara motiverat att förbjuda ett innehav i ett mycket extremt fall, som t.ex. när det gäller narkotika. Men när det gäller alkoholen kan vi konstatera att det är förbjudet att tillverka alkohol - utom för dem som har tillstånd, naturligtvis. Langning är förbjudet. Innehav av svartalkohol i uppenbar avsikt att försälja den är också förbjudet. Allt runtomkring den svarta alkoholen, den illegala alkoholen, är alltså förbjudet. Alkohol i sig, som substans, är inte förbjuden. Det enda som vi kan angripa i sådana fall är att man har undandragit sig beskattning. Är det ett rimligt skäl att förbjuda innehav, när allt annat runtomkring det är reglerat? Det blir väl så att man i stället koncentrerar resurserna till något som man inte kan kontrollera. Hur ska man kunna avgöra om den gode herr Andersson dricker svartsprit eller inte på midsommaren när den levereras i flaskor som ser exakt likadana ut som de som innehåller legal alkohol? Det blir alltså ett slag i luften. Vi lägger då resurser på en kontroll som är omöjlig i stället för att lägga dem på sådant som vore viktigare, nämligen att direkt genom tull och polis angripa den svarta marknaden, den kriminella marknaden, den industriella tillverkningen, den jättelika smugglingen eller att använda resurserna för att hjälpa missbrukare. Det är ett resursslöseri. Människor ser ju att detta inte är någon rimlig åtgärd. Då kommer det inte att finnas någon solidaritet med lagen, och det urholkar den allmänna rättskänslan. Vi är alltså emot ett förbud av respekt för den allmänna rättskänslan, att lagar ska fungera, att man ska använda lagen som vapen med försiktighet. Där det verkligen är berättigat ska man använda den. I detta fall ger det möjligen riksdagsmän känslan av att vi har gjort något stort, att vi har tagit ett beslut som är bra för alkoholpolitiken, men så är det ju inte!
Herr talman! Som alla förstår delar jag inte Leif Carlsons åsikter. Vad som är viktigt med lagen är att den är en tydlig signal att samhället inte tillåter att man köper och innehar svartsprit.
Herr talman! Jag tror nog att våra goda kamrater ute i det svenska samhället är fullständigt på det klara med det. När vi har förbud mot tillverkning, när vi har förbud mot langning och när vi har förbud mot innehav i uppenbar avsikt att sälja så är det förbjudet med svartsprit. Jag tror faktiskt att folk har fått den signalen. Det kan bara vara dessa fullmyndiga talesmän för den svenska alkoholpolitiken som så misstror sina medmänniskor att de inte förstår att folk faktiskt har begripit att det här är förbjudet. Vad man gör är alltså att man klampar in på ett område som får folk att undra vad man sysslar med. Vore det inte bättre att koncentrera sin verksamhet på den rena kriminaliteten, och vore det inte bättre att hjälpa dem som är missbrukare än att lägga resurser på någonting som folk faktiskt redan vet är förbjudet och där förhållandena därför inte förbättras av detta?
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att man gör både-och. Man ska försöka med alla åtgärder för att minska den här hanteringen. När det gäller smuggelsprit förmodar jag att Leif Carlson känner till att innehavet redan är förbjudet. Där heter det olovlig befattning med smuggelgods. Där har man alltså redan täckt det här. Jag tycker faktiskt att det är logiskt att man har en sådan bestämmelse också när det gäller den hembrända spriten.

Herr talman! Jag ska begränsa mig; eftersom det är vår käre minister som rår för att vi får vara här på fredagen ska jag inte förlänga debatten mycket. Men låt mig ändå säga några ord. När det gäller alkoholpolitiken måste jag säga att vi är tämligen överens här i kammaren och här i landet, trots att det är 49 reservationer i ärendet. Men jag vill ändå hävda det på det bestämdaste. Vi har ju våra kära moderater, som alltid är tvärtemot. Vi andra bygger ju vår alkoholpolitik på forskningen, och Moderaterna bygger sin på någon ideologi som jag inte riktigt har begripit. Men vi vet i alla fall att alkoholen medför stora skador, och det är därför vi har omgärdat den med olika åtgärder. Vi har åldersbegränsningar när det gäller att inhandla alkohol på Systembolaget, vi har prispolitiken, som har varit mycket effektiv, och vi har också Systembolagets monopol. När det gäller Systembolaget menar jag att vi måste vara mycket rädda om det benet att stå på. Jag tror att det är väldigt viktigt. En del kan fråga: Varför ska man ha ett försök med lördagsöppet på Systemet? Jo, för att vi vill ha god grund att stå på när vi bildar oss vår uppfattning. Jag har varit talesman för Socialdemokraterna när det gäller alkohol i tio års tid, och jag vet inte hur många gånger jag har sagt att Systembolaget är det viktigaste och att det är bra med lördagsstängt. Jag har blivit angripen för det många gånger, och jag tycker ändå att man borde ha rätten att göra ett försök, så att man har en grund att stå på. Vi har sagt att det ska vara ett begränsat försök där forskarna själva ska avgöra vilka Systembolag som ska hållas öppna. Det är för att man efter ett år ska kunna fatta ett riktigt beslut. Det tror jag är viktigt. Skulle man göra försöket i hela landet som Folkpartiet vill - jag förstår i och för sig vad ni tänker på - tror jag att det skulle vara väldigt svårt att sedan komma tillbaka med lördagsstängt. Det tror jag skulle vara väldigt svårt. När det gäller svartspriten vill jag säga att vi ju ändå vet att den är ett jättestort bekymmer. Man hör ofta olika siffror. En del använder höga siffror när det gäller svartspriten för att de vill att man ska sänka priset på den legala spriten, så man får se upp lite grann. Men onekligen finns det svartsprit. Jag tror t.ex. inte att man får bort svartspriten på grund av att man har öppet på lördagarna. Så naiv är jag inte. Jag tycker att vi ska pröva det här med lördagsöppet för att vi ska vrida vapnen ur händerna på alla som vill avskaffa Systembolaget. Har inte Systembolaget en god och riktig service till de svenska medborgarna vet jag att många kommer att angripa den biten. Man hävdar att vi ju knappt hade en livsmedelsbutik öppen på en söndag för 20 år sedan. I dag är det helt klart att det är öppet på söndagar. Men när det gäller Systembolaget ska man inte ens få göra ett försök med lördagsöppet! Vi tycker att det är fel. Jag tycker att man ska prova den biten, för att som sagt ta vapnen ur angriparnas händer. Vad som också är viktigt, som Julin nämnde, är folkölet. Vi vet att det sitter en utredning som kommer att ta upp folkölet. Det kommer säkert en proposition under nästa årtusende. Det är viktigt att vi tar tag i det här med folkölet. Jag har stått här många gånger och hotat och vädjat till tillverkarna och distributörerna när det gäller att de ska ta sitt ansvar för folkölet. Hittills har de inte gjort det. Jag förväntar mig att regeringen återkommer med skärpta regler när det gäller folkölsfrågan, eftersom folkölet är tillgängligt för så unga människor. När det gäller Oberoende Alkoholsamarbetet har vi sagt att samarbete är bra. Man ska samarbeta med näringen. Näringen ska också ta sitt ansvar. Men vi vet att vi i den här kammaren inte vill att man ska bli alldeles för intim med näringen. Samarbetet ska pågå, men regeringen får återkomma och tala om på vilket sätt. Herr talman! Jag yrkar helt klart bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Tack!

Herr talman! Rinaldo Karlsson presenterar sig här som en vän av den traditionella svenska alkoholpolitiken. Man har en känsla av att han har fått släpas fram till att i varje fall vara med på några förändringar. Det vore bra om vi kunde bli upplysta om på vilket sätt det är logiskt och bra att ha en prispolitik, som Rinaldo Karlsson nämnde, som gör att marginalen blir så stor att man kriminellt är villig att ta mycket stora risker. Det handlar om så stora pengar. Vore det inte rimligare att ha sådana marginaler att riskerna inte riktigt uppväger vinsterna? Man skulle alltså ha en prispolitik som är mer anpassad till hur det ser ut ute i världen i övrigt, så att man inte göder den svarta marknaden. Det måste vara svårt för unga människor. De fyller 18 år, blir myndiga, kan delta i internationella fredsuppgifter, kan riskera sina liv för Sverige eller FN och gå på restaurang och dricka sprit. Men om de vill köpa hem en flaska vin får de inte göra det. Hur ska man kunna vara trovärdig och förklara den intellektuella hållfastheten i en sådan inställning om man inte har den utgångspunkten att man, som talesman för den svenska traditionella alkoholpolitiken, vet vad som är bäst för dem som är myndiga. De ska då inte tro att de kan fatta något beslut själva och bestämma utan det gör någon annan. En sådan politik tycker jag inte är rimlig. Rinaldo Karlsson säger att vi inte använder oss av forskning inom Moderata samlingspartiet utan bara tycker. Då kanske han kan förklara hur man i Nya Zeeland, enligt forskningsrapporter, kan minska förbrukningen med ökad tillgänglighet och att man kan göra det i Kanada. Man har liberaliserat alkoholpolitiken kraftigt i Quebec. Där har man den lägsta frekvensen av alkoholrelaterade brott. På vilket sätt understöder Rinaldo Karlssons forskning att det inte är på det sättet?
Herr talman! Jag kan börja i bakändan. Alla forskare som jag känner och som har varit inbjudna till olika hearingar under årens lopp håller med om att totalkonsumtionsmodellen är hållbar. Alla lutar sig mot den, alla utom moderaterna. Jag har hört många gånger att det finns olika folkslag som är olika beroende av alkohol. Det skulle ha någonting med generna att göra, men jag förstår inte riktigt att just alla moderater skulle tillhöra ett speciellt folkslag. När det gäller ungdomarna, som är 18 år, tycker jag att det är helt rätt att man är restriktiv och sätter en gräns. Jag förstår vad Carlson menar, men om man sänker åldersgränsen har det spridningseffekter längre ned i åldrarna. En 18-åring kanske umgås med någon som är 16-17 år och köper ut alkohol till denne. Det finns alltså en logisk bit i det hela. Vi har också stöd för att det här är riktigt. Prispolitiken har varit väldigt effektiv. Jag tror inte att vi kan konkurrera med svartspriten. Jag vet inte om någon annan i kammaren tror det. Även om vi sänker priset för en liter sprit med 50 kr finns det hur stora marginaler som helst för de andra att sänka sina priser. Vi kan inte börja konkurrera på det sättet. Vi måste genom hårda regler, lagstiftning och en högre svensk moral se till att sådana här människor inte kan hävda sig på marknaden.
Herr talman! Det är intressant att veta att Rinaldo Karlsson tycker att det är fel att låta myndiga vara myndiga. Vad man får göra som myndig ska kontrolleras av Rinaldo Karlsson och hans gelikar. Det är en intressant synpunkt på förmyndarsamhället. Totalkonsumtionsmodellen har flera svagheter. Det tror jag att de flesta forskare är medvetna om. Den tar inte hänsyn till individuella variationer, vilket gör att man kollektiviserar beteendet. Det måste vara svårt att förklara på vilket sätt missbrukare Andersson dricker mindre för att paret Jönsson, som bor i lägenheten intill, slutar med att dricka ett glas vin till sin måltid. På vilket sätt påverkar det beteendet hos en missbrukare?
Herr talman! Mig veterligen är de flesta nykterister när de föds. Ju fler människor som konsumerar alkohol desto större är risken att en del ska trilla dit. Så är det bara. Jag förstår inte varför det just ska vara ett parti som inte begriper det.
Herr talman! Jag instämmer i en hel del av det som Rinaldo Karlsson säger, även om det finns olika uppfattningar i vissa frågor. Jag har en fråga till Rinaldo Karlsson som gäller det här med lördagsöppet: Vilka planer har man för att kunna avbryta det här experimentet i förtid om det skulle visa sig misslyckat? Finns det några sådana planer?
Herr talman! Om det här skulle bli totalt misslyckat, så att man ser det med blotta ögat, skulle väl ingen politiker i det här landet fortsätta med ett sådant försök. Jag är mest orolig över att det kan vara svårt att utvärdera ett sådant här försök. Det är jag egentligen mycket mer bekymrad över. Man kan gå tillbaka och titta på undersökningen från 1982. När man nu med lite finare metoder har kontrollerat vad som egentligen hände finner man att det egentligen inte hände någonting. Det var egentligen ingen större fördel. Det enda som man säkert kan säga är att det var lite mer slagsmål på gator och torg, eftersom människorna gick ut på krogarna.
Herr talman! Det var intressant att höra att vi ska sätta i gång ett stort experiment som man inte kan utvärdera över huvud taget, trots att det finns experter. Jag kan försäkra Rinaldo Karlsson om att jag kommer att elda på honom för att få till stånd ett avbrott om det skulle behövas.
Herr talman! Vi har sagt att forskarna själva ska avgöra platsen och hur man ska värdera det här. Jag ska inte sitta och göra någon utvärdering. Jag sade att jag inte klarar av det. Jag skulle vara orolig för det hela, men de kommer att klara av det här. De har den uppgiften.
Herr talman! Rinaldo Karlsson och jag är säkert överens om ganska viktiga saker i den svenska alkoholpolitiken. Framför allt har vi en historia av enighet. Men jag är t.ex. orolig över vart socialdemokratin och regeringen är på väg när det gäller alkoholpolitiken. Jag tänker t.ex. på att vi tidigare har varit överens om att prispolitik och åtgärder som begränsar tillgängligheten har varit ansedda som de viktigaste alkoholpolitiska instrumenten. Det är ju en ståndpunkt som forskningen stöder. Det finns i betänkandet ändå uttryckt något slags förhoppning och en uppfattning om att man kan tumma på dessa viktiga instrument och ersätta dem med andra åtgärder, främst av informationskaraktär. Lördagsöppet är ett exempel på utvidgningen av tillgången som omges av tankar på kompensatoriska åtgärder. Vi öppnar ju ändå fler systembolag i landet och siktar på att ha kvällsöppet. Det är vi överens om. Men trots det vill man alltså vidhålla det här med att det ska vara lördagsöppet. Jag skulle vilja höra Rinaldo Karlsson kommentera det resonemang som jag för och svara på frågan om inte risken är stor att totalkonsumtionen ökar om vi har lördagsöppet och tummar på det här viktiga instrumentet. Jag har också en annan fråga: Kan informationskampanjer även om de kallas träffsäkra, som de gör i propositionen, fullt ut motverka åtgärder som ökar tillgängligheten? I förlängningen kanske man går vidare med prissänkningar. Kan man också i det fallet ersätta med informationskampanjer?
Herr talman! Tanken med att ha lördagsstängt på Systembolaget var ju att skydda folk som var storkonsumenter och som ställde till det för sig och sin familj över helgerna. Det var ändå motivet 1982. Men låt oss säga att de här storkonsumenterna tillgodoser sitt behov på annat sätt, t.ex. genom s.k. svartsprit. Då har vi ju egentligen stängt bolaget för måttlighetsdrickarna. Rolf Olsson har helt rätt: Vi tror på totalkonsumtionsmodellen, och det är klart att måttlighetsdrickarna kanske skulle dricka lite mer. Det är ganska logiskt, egentligen. Men låt oss säga att vi har stängt på Systembolaget och att de kritiker som angriper Systembolaget får mer vatten på sin kvarn och spottar på den här stenen hur länge som helst. Till slut kanske Systembolaget ifrågasätts, och så är det avskaffat. Vad har vi då uppnått? Jag tror benhårt på att ha ett handelsmonopol.
Herr talman! Jag uppskattar Rinaldo Karlssons öppenhet i resonemangen, och jag är övertygad om att det hos honom finns ett bra engagemang som kan vara bra för framtiden. Men jag är inte överens med honom om hur man bäst och effektivast håller nere totalkonsumtionen. Jag menar att lördagsöppet definitivt är ett steg i fel riktning. Ökad tillgänglighet kan inte kompenseras med massaffischering. Jag fick väl heller inget riktigt svar från Rinaldo Karlsson på frågan om huruvida de s.k. träffsäkra informationskampanjerna kan ersätta prisinstrumentet och åtgärderna som begränsar tillgängligheten. Jag menar att det här är ett steg mot en nedrustning av alkoholpolitiken.
Herr talman! För att vara klar: Jag tror inte att någon affischkampanj i världen kan ersätta priset. Jag tror priset är det mest effektiva. Har man inte råd att köpa någonting köper man inte heller.
Herr talman! Mycket av min fråga överensstämde med Lars Gustafssons, så jag har fått svar på en del av det jag tänkte fråga om. Men jag skulle ändå vilja fråga Rinaldo Karlsson: Vad får ett sådant här försök kosta? Det kan ju kosta någonting, och det måste ni ha haft funderingar över. Det går inte att bara förlita sig på att forskarna ska följa upp och att forskarna ska avbryta vid en viss punkt, utan det måste trots allt finnas en tanke om vad det här får kosta.
Herr talman! Jag tycker egentligen inte om sådana resonemang som Thomas Julin här för. Det låter som om något är förutbestämt, och så är det inte. Om det är som jag tror, dvs. att storkonsumenterna redan har tillgodosett sitt behov - jag känner till en del sådana, och jag har aldrig sett en storkonsument som vill ha sprit inte få tag i sprit - så är det mer normalförbrukarna man resonerar om, och jag hoppas verkligen att det inte är de som går hem och slår sina barn.

Herr talman! Om 42 dagar går vi in i ett nytt årtusende och ett nytt århundrade. Om detta tidsskifte sägs det ofta att det egentligen är en chimär. Ingenting händer ju bara för att vi ändrar siffror på vårt årtal. Men det märkvärdiga med just detta sekelskifte är att det sker samtidigt som vårt samhälle, vår kultur och våra sociala gemenskaper genomgår omfattande förändringar. Industrisamhällets sociala strukturer, identiteter och lojaliteter bryts upp. Sakta växer nya gemenskaper, nya identiteter och nya tillhörigheter fram. Med den nya informations och kommunikationstekniken upphör avstånden i tid och rum. Med internationaliseringen och det växande samarbetet i Europa rivs tidigare gränser ned och öppnar för nya möten, nya erfarenheter och nya gemenskaper, men också nya attityder. Inför detta skifte är det vårt ansvar att svara på frågan: Vilka värden och vilka värderingar ska vi ta med oss in i det nya samhället? Vad är värt att försvara, och vad är möjligt att utveckla? Med all sin begränsning och sina faktiska tillkortakommanden tillhör den svenska alkoholpolitikens grundläggande värderingar det som vi bör ta med oss in i framtiden och försöka anpassa medlen för att förverkliga. Den svenska alkoholpolitiken utgår från tre grundläggande insikter: 1. Även om vi accepterar alkoholen i vår kultur, såsom flera talare pekat på, vägrar vi att se alkohol som vilken handelsvara som helst. 2. Missbruk av alkohol leder till personliga och sociala tragedier. 3. En hög total konsumtion av alkohol i samhället leder också till ett högt missbruk. Med dessa insikter har dragits viktiga slutsatser: 1. Samhället måste ta sikte på att begränsa totalkonsumtionen. Med totalkonsumtion måste vi mena all konsumtion, oavsett var vi köper eller inhandlar alkoholen. 2. Samhället måste utöva kontroll och ta ansvar för försäljningen av alkohol. 3. Samhället måste bedriva en aktiv folkhälsopolitik - bedriva upplysning, verka för alkoholfria miljöer, hindra ungdom att debutera på alkoholområdet alltför tidigt samt ge stöd och hjälp åt dem som ändå drabbas av missbruk. Kort sagt: Samhället måste ha ett socialt perspektiv på alkoholen och bedriva en alkoholpolitik som präglas av solidaritet. Dessa utgångspunkter ska vi föra med oss, och vi ska anpassa våra medel att förverkliga dem till den förändrade verkligheten - till en ökad internationalisering, till behovet att finna gemensamma vägar och regler med vår omvärld. Vi lever inte isolerat, utan vi är beroende av hur omvärlden utvecklas. Vi måste också i allt större utsträckning se den svenska framtida kulturen som en alltmer integrerad del av en större helhet. I det förslag som i dag behandlas i riksdagen försvarar vi det grundläggande i svensk alkoholpolitik: att begränsa totalkonsumtionen och alkoholens skadeverkningar. De viktigaste medlen är också desamma, och vi menar att vi ska kunna upprätthålla dem. Vi ska även i fortsättningen slå vakt om detaljhandelsmonopolet, om åldersgränser och om prispolitik. Men vi inser också att vi måste arbeta med fler metoder för att minska konsumtionen av alkohol, där ett sätt är att driva en kraftfull opinionsbildning mot missbruk och alkoholskador. Det sociala perspektivet ska prägla den svenska alkohollagstiftningen, och skyddet för ungdomen går som en röd tråd genom alkoholpolitiken. Förbud att överlåta alkohol till ungdomar, åldersgränser för inköp av alkohol liksom för servering av alkohol på restauranger är exempel på detta. Enligt regeringens mening är det rimligt att tyngdpunkten i den rent alkoholpolitiska kontrollen mer tydligt läggs vid ledet närmast konsumenten, dvs. detaljhandel och servering. Det är också där som behovet av skydd för ungdomen är särskilt framträdande. Regeringen kommer också, när Alkoholutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande, att återkomma till riksdagen med en översyn av reglerna för serveringstillstånd, t.ex. vad avser öppettider, ålderskontrollen i livsmedelshandeln samt ansvars och straffbestämmelserna, för att ytterligare försöka begränsa den alkoholhantering som samhället inte har kontroll över. Sveriges viktigaste alkoholpolitiska medel för att begränsa totalkonsumtionen och därmed skadorna är domstolens beslut att helt godkänna Systembolagets monopol var mycket viktigt ur ett svenskt folkhälsoperspektiv. I de översynsförhandlingar om införselbegränsningar som snart inleds kommer Sverige att kämpa för att få fortsatt undantag på nuvarande nivå. Regeringen föreslår nu skärpningar för att hindra kringgåendet av monopolet och motverka den ökade illegala alkoholhanteringen. Undersökningar visar att runt 35 % av den sprit som dricks i Sverige är svartsprit. När det gäller människor med alkoholproblem är över hälften av konsumtionen svartsprit. Konsumtion av och handel med svartsprit är ett växande samhällsproblem, och våra attityder till svartspriten måste ändras. Regeringen har därför lagt fram ett förslag om att köp och innehav att illegalt tillverkad sprit eller spritdryck kriminaliseras. Det är en viktig markering från samhällets sida att inte acceptera handel med svartsprit. En hårdare attityd och en skärpt lagstiftning mot den växande illegala alkoholmarknaden förutsätter förtroende och stöd hos medborgarna. För att skapa ett sådant förtroende bör samhället under de kommande åren kombinera en skärpt lagstiftning mot den illegala och okontrollerade alkoholmarknaden med att pröva olika vägar för att bygga ut Systembolagets service. Det som vi nu föreslår är lördagsöppet på försök och ett ökat öppethållande i butikerna samtidigt som fler butiker etableras. Det är naturligtvis en svår balansgång att bygga upp ett förtroende för det enda riktigt effektiva instrument som samhället förfogar över. Jag är rädd för det som någon tidigare talare tagit upp, att om vi inte skapar ett sådant förtroende för Systembolaget havererar alkoholpolitiken. Vi vill förändra bolaget men behålla Systemet. Min ambition som socialminister är att fokusera opinionsbildningen inom alkoholpolitiken dit där skadorna är eller riskerar att bli som störst. För att begränsa totalkonsumtionen kommer samhällets insatser därför att främst rikta sig mot storkonsumenter och olika riskgrupper. I Sverige har vi varit framgångsrika när det gäller att minska alkoholkonsumtionen i vissa grupper och vissa situationer, som t.ex. vid bilkörning, på arbetet och under graviditeten. För mig är det mest prioriterade nu att verka för en alkoholfri uppväxt för att skjuta upp alkoholdebuten. Hittills har den svenska alkoholpolitiken varit framgångsrik. Såväl försäljningen av alkohol som den alkoholrelaterade dödligheten är klart lägre i Sverige än i andra europeiska länder. Även om vi tar hänsyn till det s.k. mörkertalet, alltså hembränning, smuggling och illegal införsel, som sannolikt är högre i Sverige, kommer vi fortfarande tillsammans med Norge längst ned i statistiken över alkoholkonsumtionen i Europa. Alltfler europeiska länder börjar nu också inse att även de måste göra något åt sin mycket höga alkoholkonsumtion och de problem denna skapar i vissa situationer. Även EU-kommissionen medger att den höga alkoholkonsumtionen är ett av de största folkhälsoproblemen inom unionen som måste angripas. På svenskt initiativ diskuteras nu också behovet av en gemensam folkhälsostrategi om alkohol inom den europeiska unionen. Vid EU:s hälsoministerråd i juni fick Sverige starkt stöd när de gäller behovet av en sådan EU-strategi på alkoholområdet. Den oro som vi alla känner för att alkoholmissbruket ska öka, framför allt bland ungdomar, måste vi möta med konkreta och trovärdiga åtgärder. Det är i ungdomarnas närmiljö som det verkningsfulla arbetet bör bedrivas. Det är där som det avgörs om vi ska lyckas. Föräldrarnas och kamraternas förhållningssätt är den faktor som har störst inverkan på ungdomarnas förmåga att motstå frestelsen att alltför tidigt dricka alkohol eller pröva droger. Det är regeringens övertygelse att alkoholkonsumtionen kan hållas nere bland ungdomarna genom en nationell mobilisering med basen i ett professionellt förebyggande arbete i samverkan mellan kommuner, landsting och ideella organisationer, och också näringslivet och branschen. Vi bör utnyttja varje möjlighet till samarbete med alla som är intresserade av att bekämpa missbruket. Behovet av en sådan mobilisering är inte bara stort nationellt utan även internationellt. Sverige har tagit initiativ till en europeisk världshälsoorganisationskonferens på ministernivå i Stockholm år 2000 om alkohol och unga människor i Europa. Förhoppningsvis kan en Stockholmsdeklaration om ungdom och alkohol utgöra en viktig plattform för det alkoholpreventiva arbetet in i det nya millenniet i Europa. Sverige ska även fortsättningsvis behålla målet att begränsa alkoholens skadeverkningar och arbeta för att minska den totala alkoholkonsumtionen. Detta måste dock ske mer målinriktat, främst i förhållande till vissa grupper och storkonsumenter för att mer effektivt kunna minska skadorna. Med de förändringar som regeringen föreslår i propositionen kommer Sverige även fortsättningsvis att förfoga över effektiva instrument för att förverkliga målen. Det är viktigt att vi i en öppen diskussion med förtroende för varandras avsikter kan samtala om hur vi bäst för de goda traditionerna från 1900-talet över i det nya samhället. Till någon del har dessvärre den alkoholpolitiska debatten präglats av onödigt misstänkliggörande och, faktiskt, medvetna missuppfattningar. För någon tid sedan gavs det ut en bok av något sällskap som kallar sig för Vett och lagom. Det är ingen organisation som Socialdepartementet har något att göra med. För denna utgivning ställde jag upp i en intervju, på samma sätt som jag intervjuas av Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, en rad lång rad tidningar inom nykterhetsrörelsen och exempelvis en tidskrift som heter Pockettidningen R. Jag har aldrig frågat vilka andra som intervjuas, hur de tänker redigera tidskriften eller var de tänker sprida den. Jag har ställt upp för en intervju för att förklara vad jag tycker. Denna bok har, som jag förstått, spritts till riksdagens ledamöter. Jag är tacksam för att de sprider vad jag tycker till så många som möjligt. Jag har aldrig tänkt tanken att jag ska förhindra Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter eller andra att vare sig intervjua mig eller sprida vad jag säger. När jag nu läser vad som har återgetts - jag har faktiskt inte godkänt intervjun i förväg - måste jag säga att allt jag säger där är alldeles utmärkt. Det är ett kort sammandrag av vad jag just har sagt inför riksdagen. Problemet är att några i denna kammare då reser sig upp och frågar: Borde inte socialministern på något sätt ha stoppat denna organisation från att ge ut en liten bok där man intervjuar olika människor. Mitt svar är: Aldrig! I den här debatten behöver alla komma fram. Läs noggrant vad som sägs. Misstänk inte människor för deras sällskap. Guilt by association ska inte gälla i den här debatten.

Fru talman! Socialministern tog upp den här boken. Socialministern har ju rätt att uttala vilka åsikter som helst, och jag tycker väl att de åsikter som finns i boken överensstämmer med en del tidigare uttalanden om bl.a. prissänkningar och ökad tillgänglighet. Det finns många frågor att diskutera omkring alkholpolitiken. Jag tyckte i min inledning att socialministern lite väl schematiserat har argumenterat för lördagsöppet som det enda sättet att komma åt svartspriten. Det finns, menar jag, hos socialministern i en del uttalanden, i propositionen och också i OAS kampanjer en bild av att alkoholmissbrukarna är de som dricker svartsprit. Det är menar jag en i grunden förenklad och bedräglig framställning. Det finns många människor, både män och kvinnor, som missbrukar alkohol, och missbruket ser väldigt olika ut. Alltfler människor missbrukar, eller är högkonsumenter av, vin. Det gäller inte minst kvinnor. I en del fall kombineras detta med blandmissbruk med piller. Systemet är öppet också på lördagar? Det är Vänsterpartiets uppfattning att det är stor risk att vinkonsumtionen ökar ännu mer vid lördagsöppet. Och för de här människorna är inte svartsprit, och knappast heller nattöppna krogar, det stora problemet. Jag vet att de här människorna finns och att de utgör en ganska stor grupp. Lördagsöppet blir ett problem till för dem och deras familjer.
Fru talman! När det gäller tillgänglighet och diskussionen om totalkonsumtionsmodellen måste vi se på hela alkoholmarknaden, dvs. den totala tillgängligheten. Det är klart att vi i dag lever i en annan situation än vi gjorde för 17 år sedan, 1982. Men vi lever naturligtvis ännu mer i en annan situation än vi gjorde för 30 eller 40 år sedan. Vi kan begränsa totalkonsumtionen. Jag utgår från att vi kan göra det. Men det krävs delvis nya instrument. Ett viktigt instrument är ju att vi har kontroll över den alkohol som säljs, dvs. att vi har ett instrument som accepteras av alla. Det är för att behålla trovärdigheten för detta instrument som man måste väga in kravet på ökad service. Jag tror, som någon talare redan har sagt, att det skulle vara väldigt farligt för oss ifall vi skulle få en situation där människor i allmänhet misstror Systembolagets möjligheter att också leva upp till de krav på rimlig service som man ställer. Då skulle kravet på att lägga ned Systembolaget eller upphöra med den nuvarande politiken växa. Jag har konstaterat att våra grannländer Norge och Finland inte har haft några negativa effekter av att de nu har öppet på lördagar. Om det vore så - jag besvarar därmed en fråga som har ställts tidigare - att jag misstänkte att försök med lördagsöppet skulle leda till ett ökat antal misshandelsfall eller t.o.m. ett ökat antal dödsfall skulle jag inte genomföra det. Jag är övertygad om att det inte får den effekten, men jag vill för säkerhets skull ändå genomföra detta på försök och låta forskare utprova det. I våra grannländer ger man klart besked. De säger att de inte har fått sådana effekter såvitt de kan bedöma, och de för inte heller någon sådan debatt. Då känner jag mig trygg. Låt oss pröva det. Men för säkerhets skull, med tanke på våra traditioner, ska vi låta forskare utreda det. Jag känner mig alltså ganska lugn när det gäller frågan om att pröva lördagsöppet, och man kan inte räkna in några kalkyler om misshandel eller dödsfall när man tar ställning till den.
Fru talman! Jag måste konstatera att socialministern inte svarade på min fråga om de andra grupperna. Jag vill vidga frågan så att man också tittar på EU Jag menar att lördagsöppet och talet i den beramade boken om sänkta skatter och om harmonisering till EU är steg i fel riktning. EU-länder börjar nu också vidta restriktioner, och flera sneglar på Sverige som ett föregångsland, medan vi går åt andra hållet och ökar tillgängligheten och diskuterar sänkta skatter. Det tycker jag är beklagligt.
Fru talman! Jag besvarade frågan. Jag tror inte att lördagsöppet har någon betydelse för missbruksgrupper, vare sig för storkonsumenter eller för andra grupper. Jag tror att lördagsöppet betyder väldigt lite när det gäller vår kamp mot missbruk och vår möjlighet att ge stöd åt missbrukare. Vi måste fortsätta det arbetet på andra sätt. Sedan vill jag be Rolf Olsson att vara lite noggrannare när han refererar den här boken. Jag har nu läst igenom den och konstaterar att jag där talar för vikten av att behålla en totalkonsumtionsmodell. När det gäller försäljning av alkohol i livsmedelshandeln talar jag om att jag inte kan acceptera detta. Jag tycker att det är viktigt att Systembolaget ska vara kvar. Jag talar om att jag är optimistisk när det gäller harmonisering och tror att övriga Europa mycket väl kan komma till vår nivå. Men jag säger när det gäller vår skattepolitik så får vi under alla omständigheter genomföra skattejusteringar med sunt förnuft, och det hoppas jag att Rolf Olsson också tycker.
Fru talman! Jag är beredd att instämma i väldigt mycket av det som socialministern har sagt. Vi har i mångt och mycket samma syn på dessa frågor. Det är bara socialministern och jag som har talat om att vi faktiskt har ett nytt samhälle, att vi har medborgare med en annan utbildning och andra internationella kontakter och att vi har en påverkan utifrån som faktiskt gör att det ser annorlunda ut än när den svenska alkoholpolitiken formades. Men här finns också skillnader. Jag tycker att socialministern vacklar när han in i det nya millenniet vill föra kollektiva åtgärder och kollektiva teorier i stället för individuella när det rör sig om individuella problem. Jag menar att vi där skiljer oss. Vi fokuserar mycket mer på att detta är individuella problem. Socialministern säger att man måste få stöd och förtroende för politiken, och det är alldeles riktigt. Hur ska man kunna få det för ett monopol, när vi har en arbetsmarknad där i stort sett alla jobbar heltid och där båda föräldrarna i en familj jobbar, de ska hämta barn på dagis, de ska till affären och handla och kan inte samtidigt köpa en flaska vin utan måste lösa det på annat sätt? Jag tror inte att det i längden går att få förtroende för detta. Om vi ser oss om i världen - utan att tjata ut Kanada som har detta - så tillät man 1988 i Nya Zeeland supermarkets att sälja vin, och konsumtionen sjönk ändå. Det går att klara sig utan monopol. Jag vill fråga socialministern: Är det inte rimligt att vi går in i ett nytt millennium med en så pass förändrad alkoholpolitik att vi släpper förmyndarskapet över människor, så att de själva faktiskt har möjlighet att handla där det passar och där det finns en licensierad affär som givetvis ska leva upp till strikta riktlinjer? Och är det inte också rimligt att vi har en prissättning som inte leder till en kriminell marknad utan är sådan att vanliga människor har möjlighet att solidarisera sig och vara laglydiga utan att så att säga köpas av marginalskillnaderna?
Fru talman! Nej, jag tycker inte att man kan se hela alkoholproblemet ur ett individuellt perspektiv. Jag tycker att det just på detta område är nödvändigt att se frågan ur ett socialt perspektiv eller ur det som Leif Carlson kallar ett kollektivt perspektiv. Jag menar att alkohol inte kan betraktas som vilken handelsvara som helst, som jag påpekade. Det krävs alldeles speciella restriktioner, och det krävs ett alldeles speciellt samhälleligt ansvar. Det som vi har gjort under de senaste åren är ju att lämna tre av de fyra monopol som vi hade. Och det var ett resultat av vårt medlemskap i EU. Produktionsmonopolet, distributionsmonopolet och partihandelsmonopolet har upphört. Men på ett område har vi behållit monopolet och lyckats övertyga EU kommissionen om vår hållning, nämligen när det gäller ett samhälleligt ansvar för detaljhandelsförsäljningen. Jag tror att det är ett viktigt instrument för att få en kontroll över försäljningen. Det är ju genom att kunna försälja och ha god kunskap om försäljningen som vi vet hur alkoholkonsumtionen utvecklas. Jag tror dessutom att en bra service från Systembolagets sida faktiskt skapar en allmän tilltro till samhällets åtgärder på detta område, dvs. att man har respekt för samhällets sätt att hantera alkoholen. Därför tror jag att det är viktigt att Systembolagets butiker är moderna, prydliga och har en god service och att man blir vänligt bemött i dem, dvs. att medborgarnas attityd till samhällets åtgärder i denna fråga i någon mån avgörs av hur Systembolaget utvecklas. Jag håller alltså fast vid att vi behöver kollektiva åtgärder. Jag tror också på högprispolitik. Men jag ska samtidigt erkänna att prissättningen måste anpassas till hur det ser ut i vår omvärld, och det är en svår balansgång. Vi kan inte nu se någon anledning att under överskådlig tid sänka priserna och att sänka skatterna. Vi måste pröva möjligheterna att behålla våra nuvarande införselregler, och vi måste också se hur långt vi kan komma när det gäller att få en anpassning från övriga Europa i fråga om en högre nivå för att attackera alkoholproblemen. Än så länge finner jag alltså inte någon anledning att överväga den politik som vi hittills har fört när det gäller priserna.
Fru talman! Prispolitiken är svår, det kan jag erkänna. Men jag tror att vägen är uppenbar och att det är lika bra att man under överskådlig tid - det måste vara mer än ett par år - successivt gör detta i stället för plötsligt med stora förändringar för att det inte ska bli större skador än nödvändigt. En plötslig ändring är det nämligen alltid en risk med. Därför måste man bedriva ett långsiktigt arbete. Sedan är alkohol självklart inte vilken handelsvara som helst. Därför är det inte heller någon som föreslår att det ska vara fri tillgänglighet utan att det naturligtvis ska vara fråga om licensierade affärer och att det ska vara strikta kontroller. Åldersgränser ska kontrolleras. Men vi kan ju inte ha Systembolaget bara för att kontrollera åldersgränser, utan det kan göras på annat sätt. Men om man går in i ett nytt samhälle måste man också respektera att myndighetsålder är myndighetsålder och inte ställa krav på ungdomar som är 18 år att de ska göra allt möjligt och är myndiga att göra det men att de just när det gäller denna enda sak, att få köpa t.ex. en flaska vin eller en burk starköl, inte är myndiga. Det finns ingen logik i detta. Detta kan man inte få förtroende för. Därför menar jag att socialministern ska ändra de saker som behövs för att vi ska få förtroende för en ny alkoholpolitik. Det är nämligen oerhört viktigt, eftersom vi är helt ense om att detta är ett av våra stora sociala problem som måste åtgärdas. Det räcker då inte med att man som tidigare står och pekar och förbjuder och säger usch och fy, därför att så fungerar det inte i det samhälle som vi lever i och ännu mindre i det samhälle som vi går in i. Där tycker jag att socialministern och jag är väldigt ense till skillnad från övriga här i kammaren.
Fru talman! Det hade varit utmärkt om åldersgränsen i fråga om detta hade kunnat vara densamma som myndighetsåldern. Det skulle emellertid ge alldeles felaktiga signaler om vi nu sade att vi skulle sänka åldersgränsen för inköp. I ett läge då en ökad alkoholkonsumtion bland ungdomar och ett växande problem med missbruk bland ungdomar uppmärksammas - att vi inför det allmänna behovet av att ha en gemensam åldersgräns å ena sidan och att å andra sidan faktiskt inte ge några signaler om att vi tar lätt på missbruket bland ungdomar - har vi valt att inte lägga fram något förslag till en ändring när det gäller inköpsåldern.
Fru talman! Jag vill också se positivt på att socialministern anser att han svarar för tryckfrihetsförordningen och att han står bakom saker och ting som han säger och skriver. Jag skulle vilja höra en annan sak. Jag skulle vilja höra socialministerns syn på den svenska alkoholpolitiken. Ska denna präglas av och ha sin utgångspunkt i ett socialt ansvarstagande och i ett folkhälsoperspektiv eller inte?

Fru talman! Jag vill framhålla att det förslag som regeringen nu har lämnat och som det ska beslutas om i dag i riksdagen präglas just av ett socialt perspektiv och av ett folkhälsoperspektiv. Jag menar att det är svårt att hävda dessa två perspektiv om man inte tar de steg som regeringen nu har gjort. Jag har tidigare förklarat att avvägningen mellan tillgänglighet och socialt ansvar bör se ut som den har gjort. Vi ökar tillgängligheten just för att minska konsumtionen på andra områden och skapa förtroende för de instrument vi har. Mitt svar är att detta är en politik som väl lever upp både till det sociala ansvaret och till folkhälsoperspektivet.

Fru talman! Om jag tolkar socialministern rätt anser han att det ska vara ett folkhälsoperspektiv på alkoholpolitiken. Det innebär alltså att socialministern inte delar den uppfattning som förs fram i hans egen proposition. Det står om förslaget om fler butiker följande: "En sådan åtgärd torde upplevas som positiv - av den handel som i dag anser sig missgynnad av att ligga långt från Systembolagets butiker".
Fru talman! Sådana formuleringar strider inte mot det övergripande folkhälsoperspektivet. Det finns ett tillägg som är ganska viktigt, nämligen att vi, om vi ökar antalet butiker, kan säga till de handlare som hittills har föreställt sig att de bara kan klara sig om de själva får sälja vin att det problemet försvinner när vi väljer denna linje. Detta är ingen argumentation mot folkhälsoperspektivet.
Fru talman! Jag har tre korta frågor. Den första handlar om införselreglerna. Jag uppfattar att vi är ganska överens om att vi ska arbeta hårt för att få behålla undantaget. Min fråga är vilken strategi man har och på vilket sätt regeringen agerar för att vi ska lyckas med det och nå framgång. Den andra frågan handlar om partihandelstillstånden och att Aloholinspektionen delvis ska få andra uppgifter. Min fråga är om det inte finns risk för att servicen blir sämre till dem som i dag får både goda råd och kunskap från Alkoholinspektionen i den delen. Systemet. Socialministern säger att han egentligen är ganska övertygad om att det inte leder till några problem. Efter att ha haft ganska många egna erfarenheter av socialtjänst och kontakter med polis och anhöriga till missbrukare kan jag säga att den bild jag får är en helt annan. Hur underbygger socialministern sin bedömning att detta inte ska leda till några problem?
Fru talman! För det första vill jag när det gäller möjligheten att få behålla våra regler säga att vi i de förhandlingar som nu inleds hävdar att vi av folkhälsoskäl bör ha särskilda regler. Vi menar - det faller tillbaks lite grann på replikskiftet med Leif Carlson - att alkohol icke kan anses vara vilket livsmedel som helst. Vi anser inte att traktaten eller fördraget inom EU ska innebära att vi nödvändigtvis behöver följa de regler som gäller för varor i övrigt. Vår utgångspunkt är helt enkelt att diskutera från folkhälsoutgångspunkt och hävda vår ambition att behålla nuvarande regler. När det sedan gäller diskussionen om Alkoholinspektionen vill jag säga att det helt enkelt handlar om att få en enhetligare och enligt vår mening - regeringens bedömning - effektivare statlig myndighetsutövning på detta område. Jag har inga svårigheter att argumentera för att det förslag vi nu lämnar faktisk leder till en större tydlighet och att det blir lättare för dem som agerar på den svenska alkoholmarknaden. De får faktiskt lättare att uppfatta samhällets signaler i den struktur som vi föreslår. När det sedan gäller lördagsöppet bygger jag mina slutsatser på det som forskare på alkoholområdet och det sociala området har sagt. Det fanns inte, som man trodde, så entydiga uppgifter om vad som hände 1982. När man ser materialet efteråt kan man konstatera att väldigt många av de slutsatser som drogs då sannolikt var överdrivna eller i några fall rent felaktiga. Vi kan också konstatera att omvärlden har erfarenheter som inte pekar åt detta håll.
Fru talman! När det gäller införselreglerna hoppas jag - jag utgår också ifrån - att regeringen med kraft kommer att hävda den linjen. Beträffande partihandelstillstånden får jag konstatera att de alkoholpolitiska inslagen och aspekterna i det jobb som i dag görs när det gäller partihandelstillstånden kommer att begränsas. När det gäller lördagsöppet kan jag säga följande: De kunskaper och erfarenheter som verkligheten i form av socialarbetare och poliser, m.fl., redovisar - tillsammans med sunt förnuft - innebär att man ökar konsumtionen om man ökar tillgängligheten. Det är för mig och för Centerpartiet underlag för att i dag ta ställning mot det förslag som handlar om att öppna
Fru talman! Det är just det sista som striden står om. Jag menar att tillgängligheten totalt till alkohol i svenska samhället inte ökar för att vi låter Systembolaget ha öppet på lördagar. I dag har vi en situation med försäljning vid sidan om de samhälleligt kontrollerade kanalerna. Detta förslag innebär att vi på sikt kan vrida om inköpskanalerna från illegala kanaler eller legala kanaler som vi inte förfogar över, dvs. införsel över gränserna. Jag tror inte att det behöver innebära att tillgängligheten de facto ökar i det svenska samhället.
Fru talman! Jag ska också be att få tacka för svaret när det gäller tolkningen av resonemangen om alkoholkultur. Jag är verkligen inte emot yttrandefrihet. Tvärtom kämpar vi liberaler för att alla ska ha rätt att yttra sig. Det som störde mig lite grann var att omslaget såg ut som det gjorde. Många som inte läste boken kunde få uppfattningen att det var socialministerns politik inför 2003 och framtiden. Socialministern borde ha blivit tillfrågad om han ville vara avbildad på första sidan och framställas på det där viset. Fru talman! Jag hade också en fråga till socialministern om Alkoholinspektionen, som Kenneth Johansson var inne på. Vi är kritiska till att man ska ta bort den. Anser socialministern att marknaden nu är så stabil att man kan lägga över ansvaret på flera andra myndigheter och i princip avskaffa Alkoholinspektionen? Det kunde vara intressant att få höra vad socialministern menar med att det blir en större tydlighet genom denna förändring, såsom ministern svarade Kenneth Johansson.
Fru talman! Även jag reagerade när jag såg omslaget på boken. För det första tyckte jag att det var en förfärligt ful bild, men så upptäckte jag att den finns i ett register som vem som helst kan beställa från. För det andra gav det ett intryck att det var en skrift som jag hade gett ut. Men så fungerar det ju i vissa sammanhang när man inte förfogar över materialet. Jag kan förstå att någon läste det på det sättet, men nu har jag förklarat hur det ligger till. Och läs gärna själva intervjun! Den stämmer i allt väsentligt med min uppfattning, och jag tror att man har citerat mig korrekt. När det gäller Alkoholinspektionen är det två saker som vi har haft att ta ställning till. Det ena var de krav som har kommit från EU och som handlar om vår tillståndsgivning och vilka regler som ska gälla på det området. Vi har haft att väga dessa krav mot de krav som vi har för att driva en ansvarsfull alkoholpolitik. Att nu göra myndighetsutövningen tydligare, att flytta över en väsentlig del av Alkoholinspektionens arbete till en annan statlig myndighet innebär att det blir en tydligare myndighetsutövning och ett tydligare besked till handlarna på området om vart de ska vända sig, inte bara för att få nödvändiga tillstånd utan också för att få råd och information. Alkoholinspektionens arbete kommer alltså att fortsätta i dessa stycken inom en ny myndighet.
Fru talman! Jag är medveten om att det riktades en del kritik mot partihandelstillståndet, men den handlade i första hand om avgifterna och de har ju förändrats. Jag anser fortfarande att regeringen har gått betydligt längre än vad som var nödvändigt och än vad EG-domstolen krävde. Det är mycket olyckligt att man avskaffar denna myndighet som har en helhetssyn och utför en helhetskontroll på detta område.

Fru talman! Min fråga till socialministern gäller ungdomar och folkölet. Att ungdomar berusar sig på folköl tror jag vi är överens om och om att det också är väldigt lättillgängligt. Kan socialministern tänka sig att man återinför tillståndsgivning för folkölsförsäljning? Eller har socialministern någon annan idé om hur man ska komma åt problemet med att ungdomars berusningsmedel är väldigt lättillgängligt? Det finns ju i många affärer och på bensinmackar.
Fru talman! Vi får ju möjlighet att diskutera dessa frågor när vi ska lägga fram förslag med utgångspunkt från Alkoholberedningens betänkande som väntas ganska snart. Det är alltså en rad frågor som vi kommer tillbaka till. Vi avgör ju inte allt på alkoholpolitikens område genom det beslut som ska fattas i dag.
Fru talman! Nej, jag väntar med att diskutera detta tills vi har sett utredningen. På det här området, som på så många andra områden, gäller att det regelverk som finns ska följas. Vi har alla ett intresse av att se till att vi arbetar för att unga människor inte börjar dricka alkohol. Men vilka åtgärder som ska vidtas vill jag återkomma till.
När Alkoholberedningen presenterar sitt betänkande får vi diskutera frågor om åldergränser och tillgänglighet. Så jag förväntar mig att vi ska kunna återkomma till Thomas Julins fråga.

Fru talman! Alkoholpolitiken är både affektladdad och problemfylld. Det är framför allt två problem som vi har att hantera. Det ena är beroendet som har en stark genetisk bakgrund med ett kraftfullt endorfinfrisättande i samband med alkoholintag där det gäller tidigt att hitta de ungdomar som är tungt ärftligt belastade och sätta in åtgärderna just mot dessa riskgrupper. Det andra problemet gäller organskadorna där man kan nämna skador på lever, hjärna, hjärta och bukspottkörtel. Men alkohol har också goda effekter när det gäller åderförkalkningens sjukdomar. Det är i detta sammanhang som totalkonsumtionsresonemanget måhända kommer in och där det finns anledning att pröva detta mera vetenskapligt än vad vi har gjort hittills. Det finns många aspekter inom alkholpolitiken, och det är väldigt viktigt att inte fastna för en aspekt och driva den in absurdum, utan man måste väga olika aspekter mot varandra. Själv tycker jag att lördagsstängning är en åtgärd riktad direkt mot den heltidsarbetande delen av befolkningen, och det är nog inte den främsta riskgruppen. Den aspekt som skrämmer mig mest är ligorna. Det är den organiserade kriminaliteten, det är inte hembränningen utan det är de internationella smugglarligorna som genom denna verksamhet har skaffat sig en fast och stabil inkomst. Ligorna är välorganiserade. De tjänar stora pengar. De väjer inte för våld och mord med tanke på den stora ekonomiska vinning som verksamheten kan ge. Distributionskanalerna är nu uppbyggda. Det började med tobaken, när man drastiskt höjde tobaksskatten för att minska tobaksbruket. Då kom de internationellt förankrade ligorna i gång. Straffen var låga. Lastbilar värda mellan 14 och 25 miljoner styck vällde in i landet. Chaufförerna visste inte vad lasten bestod av. De ägde inte bilarna. De hade garantier på Nu har ligorna gått över till att smuggla sprit. EU:s kontroll är ytterligt bristfällig. Det finns 20 personer i Tyskland som kontrollerar ett papper med en stämpel och en namnteckning. Det är den enda kontroll som förekommer av vart dessa laster tar vägen. Distributionen byggdes först upp i universitetsorterna, därför att studenter är priskänsliga. I dag finns det på universitetsorterna och i våra större orter en standardprissättning som innebär 20-25 kr för ett paket cigarretter som ofta är svensktillverkade, 25 kr för en vinflaska, 100 kr för en spritflaska och 150 kr för en flaska whisky, och det rör sig om kvalitetsmärken. Prisinstrumentet är redan satt ur spel, och det har skapat en stark, organiserad kriminalitet. Jag har sysslat mycket med de utsatta stadsdelarna, och jag kan konstatera att det är ligaledarna som gör klassresan i dessa stadsdelar. Det är ligaledarna som umgås med kändisar, som kör de lyxiga bilarna, som beundras av tonårsungdomarna och som blir föredömen. Detta är riktigt allvarligt. Det här vill vi inte ha. Det är en kräftsvulst i det svenska samhället. Denna lönsamma verksamhet bekämpas nog effektivast med att man minskar marknaden och genom att man använder krångel och skatter med försiktighet samtidigt som polisen jagar ligorna.